Herr talman! I fråga om lokaliseringen av civilbefälhavarnas kanslier har regeringen gett civilbefälhavaren i Bergslagens civilområde i uppdrag att utreda civilbefälhavarnas uppgifter främst i fråga om den operativa krigsplaneringen. Det är inom detta område som samarbetet mellan civilbefälhavarens kansli och övriga totalförsvarsmyndigheters organisationer är mest intressant. Utredningen har nyligen överlämnat sitt betänkande till regeringen. Departementschefen räknar med att framlägga förslag i frågan i budgetpropositionen 1981. Därför anser utskottet att man inte nu skall ta ställning i frågan utan skall avvakta regeringens kommande förslag i budgetpropositionen. Det är naturligtvis förenat med vissa fördelar om civilområdenas kanslier är lokaliserade till samma ort som militärbefälstaben. Men det finns också andra synpunkter på lokaliseringen som bör beaktas. Civilbefälhavarens kansli har ett nära samarbete med övriga totalförsvarsmyndigheter och försvarsorganisationer inom civilområdet. Låt mig bara som exempel få nämna att i västra civilområdet är civilbefälhavarens kansli beläget i Göteborg och civilbefälhavaren i Mariestad. Av de 16 lokalförsvarsinstitutioner som civilbefälhavarens kansli har att samarbeta med är 14 belägna i Göteborg och två på annan plats. Samtliga civilbefälhavare och militärbefälhavare har i sina yttranden inte haft något att erinra mot de nuvarande förläggningsorterna för civilbefälhavarnas kanslier. I fråga om civilbefälhavarens kansli i Bergslagens område skriver utskottet, som redan sagts här, att lokaliseringen av kansliet i enlighet med propositionen bör prövas i samband med att ny civilbefälhavare utses för området. Med anledning därav yrkar jag bifall till utskottets hemställan på den punkten. Till Oswald Söderqvist vill jag säga att ledningsutredningen föreslog sex militärområden och sex civilområden. Utredningens betänkande har remissbehandlats, och det övervägande antalet remissinstanser har förordat ett bibehållande av sex militärområden resp. sex civilområden. Detta är också regeringens förslag i propositionen. Utskottet föreslår att riksdagen bifaller propositionens förslag, och jag yrkar bifall till utskottets hemställan på den punkten.

Herr talman! Jag kommer inte att gå in närmare på principer och förslag som finns i den reservation som jag avgav i försvarsmaktens ledningsutredning eller i en motion jag har väckt i riksdagen. Eventuellt intresserade kan läsa det där. Jag tänker främst ta upp några andra saker. Låt mig ändå säga att det är klart att fyra militärområden och civilområden vore bättre. Det vore en billigare lösning, det innebär en större besparing än riksdagen begärde 1978. I stället får vi nu en dyrare lösning än en enhällig riksdag begärde för två år sedan. Jag har svårt att se de argument som finns för att man skall vara mindre angelägen om besparingar än man var den gången. Det finns också en rad som jag tycker operativa skäl för fyra militärområden: Varje militärbefälhavare får ett ansvar över samtliga operationer, alltså i luften, på marken och till sjöss. Men det var inte detta jag ville ta upp. Jag vill först konstatera att försvarsministerns första proposition efter försvarsledningsutredningens förslag, den som rörde den centrala ledningen var mycket tuff. De flesta blev överraskade över att någon vågade ta så rejäla tag. Den här propositionen innebär mera att man följer det minsta motståndets lag, att man gör så litet som möjligt och gör det mycket enkelt för sig. Det finns principiella frågor som gäller mer än det vi i dag talar om, nämligen hur riksdagen skall förhålla sig när man fattar beslut om att ändra statliga organisationer. Det första är den princip som statsrådet anför, nämligen att man skall ha en lägre detaljeringsgrad. Riksdagen skall inte så hårt binda myndigheternas struktur och detaljorganisation utan ge större frihet åt antingen regeringen eller, som det sägs här, militärbefälhavaren själv att bestämma. Det ligger kanske mycket i den idén, men just det här exemplet var kanske inte så bra valt. För det första bör en milostabs fredsorganisation överensstämma med krigsorganisationen. Det är alltså inte rimligt att man ändrar från det ena militärområdet till det andra. För det andra är det inte så bra om de olika milostaberna har olika uppbyggnad och är organiserade på olika sätt, så att sektion 1 på den ena gör någonting annat än sektion 1 på en annan. Det blir då svårt att byta folk, och det blir svårt för den centrala nivån att hålla ihop det hela. Men principen som statsrådet för fram, att man bör ha en lägre detaljeringsgrad, har skäl för sig. Det första skälet är att en organisation bör kunna utvecklas. Man hittar ständigt nya metoder, och det är bra om man kan få göra det utan att detaljerade riksdagsbeslut låser varje sektion eller avdelning. Det andra skälet är att om man detaljreglerar mycket tvingas man till täta propositioner om man vill ändra riksdagsbesluten. Den tredje möjligheten — och det är väl den värsta — är att man ändrar organisationen trots att riksdagen har fastställt den, dvs. att man bryter ett riksdagsbeslut. Det finns exempel på alla dessa tre saker: Myndigheter som har kvar sin gamla organisation därför att riksdagen har gått för långt, att riksdagen tvingats att fatta täta beslut och att man gått emot ett riksdagsbeslut. Vilken detaljeringsgrad bör man ha över huvud taget? Det är ingen tvekan om att det som statsrådet föreslår i den här propositionen är någonting helt annat än det som föreslogs i den för två år sedan, då man rätt detaljerat band de centrala staberna. I år har regeringen fått föreslå ändringar på ett par punkter, och nu passade riksdagen för några minuter sedan på att för egen hand ändra på ytterligare en punkt, men det hör ju till spelets regler. Jag tror att detaljeringsgraden kan variera. Det är möjligt att riksdagen borde säga sig att det är viktigt att man håller noggrann koll på en myndighet som har till uppgift att fördela pengar och verkligen ställer stora krav på att noggrant gå in på hur den skall arbeta. Om myndigheten i fråga är övervakande, granskar människor och kollar att lagstiftningen följs kanske riksdagen bör ställa större krav på att i detalj gå in och styra verksamheten och inte bara fastställa antalet personer som skall vara anställda, lokaliseringsort och litet allmänna riktlinjer. En myndighet som har litet mer av affärsmässighet över sig skall man måhända styra mindre, och sedan finns det hela skaran av myndigheter däremeltan. Jag tror att det i och för sig vore bra om man kunde hitta en princip för det här. Nu har vi en känsla av att det är väldigt slumpartat hur långt riksdagen går i detaljeringsgrad. Föreliggande proposition är väl på sitt sätt ett olycksfall i arbetet. I den sägs principiellt att vi inte alls skall fatta bindande beslut på nivåerna under chefen, dvs. när det gäller hur många sektioner det skall vara och vilka de skall vara. Däremot skall enligt statsrådet en bestämd sektion vara kvar, nämligen just den som försvarsledningsutredningen på — som jag naturligtvis tycker — mycket goda grunder ansåg skulle bort. Nämligen sektion 8. Nu har ett enigt utskott sagt att så bör man inte göra, och det är en klar anvisning till statsrådet om att titta över sektion 8. Varför vill statsrådet och andra ha den kvar? Jag tror att förklaringen är väldigt enkel: det finns alltid en konservatism i organisationer. Ändrar man någonting, finns det alltid några som tycker det är fel att man ändrar på det som man har i dag. På sektion 8 finns det naturligtvis ganska många människor. Där ingår cheferna och flera andra i en särskild kår, så de är väl organiserade. Det är nog också klart att militärbefälhavaren inte gärna vill ta obehaget att gå emot dem. Därför har vederbörande kunnat uppbåda en massa energi för att visa att just de skall vara kvar. Följer man minsta motståndets lag, då säger man självfallet att sektion 8 skall vara kvar. Vad gör då sektion 8? Den sysslar till stor del med sådant som försvarsledningsutredningen sade och riksdagen i princip också har sagt att milostaber inte skall syssla med, nämligen det som har att göra med fredstida verksamhet och rätt mycket av fastighetsförvaltning osv., som i stället borde ligga på verkställighetsorgan på lokal nivå. Det är alltså icke en milofunktion. Av det som sektion 8 f. n. gör är det alltså bara en begränsad del som skall vara kvar, om militärbefälhavarna skall ha de uppgifter som är viktiga — den operativa uppgiften och i andra hand mobiliseringsuppgiften — och inte så mycket fredsproduktionsärenden. Försvarsledningsutredningen föreslog i stället en ny sektion, som skulle ta det som blev kvar av sektion 8 tillsammans med den s.k. fältarbetsavdelningen och föra dem ihop med transportoch sambandsenheterna. Tanken var att få en något så när rimlig storlek på de olika sektionerna, så att vi inte fick några väldigt stora och andra väldigt små. Transportsektionen består i dag av en enda man. Det innebär att när han är sjuk, är på kurs eller har semester finns det ingen transportfunktion. I budgetpropositionen noterar försvarsministern, när han talar om milostaberna, att militärbefälhavarna har anmält att resurserna inom milostaberna inte räcker till för det ökade arbetet med transportplanläggning. Bristen är alltså svår, och tanken med förslaget var att man skulle få en sektion med en sektionschef som hade litet större bredd och som med ganska stor tyngd skulle kunna tala med järnvägsbefälhavare, med vägverk och andra som det gäller. Det skulle alltså bli bättre möjligheter att sköta de viktiga transportfrågorna, som sannolikt är de som nu sköts sämst inom milostaberna. Samtidigt skulle man få en rimligare uppläggning av staberna och inte ha ett par förhållandevis stora sektioner och andra pyttesmå. Det finns naturligtvis mycket starka, sakliga skäl för detta. Överbefälhavaren har också bejakat förslaget. Jag tror att många av militärbefälhavarna i och för sig sakligt sett inser att det är riktigt, men de går inte gärna mot sin egen personal. Därför har alltså konservatismen, det bestående, alltid ett övertag när det gäller att besluta om organisationer. Min förhoppning är nu att regeringen, när den sedan kommer med ett förslag som skall redovisas för riksdagen innan det fastställs, gör det på ett rimligt sätt, ger konservatismen mindre inflytande och försöker få en så rationell ordning som möjligt. Herr talman! Jag har försökt se på den här frågan ur en annan principiell synpunkt. Det är inte bara fråga om hur långt man skall gå i detalj: jag tror att man inte skall göra det så mycket som riksdagen hittills har gjort i allmänhet utan försöka styra mer genom att ange mål för en verksamhet, med programbudeget osv. i stället för att hårt låsa avdelningsgränser etc. Vad använder vi då över huvud taget för metod här i huset när vi fattar beslut i organisationsfrågor? Jag roade mig med att se på några beslut. När det gällde socialstyrelsen var inte parlamentariker med när man beredde förslaget. Sedan fattades det ett beslut, och så skulle en organisationskommitté se på det hela efteråt. Där finns inte heller parlamentariker med. När det gäller statskontoret hade vi en utredning före beslutet, som fattades i förra veckan. Där fanns inte parlamentariker med. Man fattar alltså ett principbeslut, och sedan skall man ha en organisationskommitté. Då säger riksdagen att där vill vi ha med parlamentariker. Det gäller hur man skall ordna detaljerna sedan man har fått principerna fastlagda. Inom parentes kan jag dessutom säga att statskontoret kanske är en av de myndigheter där behovet är minst i detta avseende. Statskontoret är ju regeringens stabsorgan, och där finns inte de behov av att styra hårt som man kanske har när det gäller att fördela pengar, granska lagstiftning osv. Sedan har vi de centrala staberna. Där har en utredning, som suttit i flera år, lagt fram ett förslag. Vi fick en proposition, varefter ÖB får göra de sista detaljerna. Det är alltså myndigheter som har gjort detta arbete — kanske på sitt sätt den rimligaste metoden. När det gäller de centrala militära förvaltningsmyndigheterna fanns det över huvud taget inte något utarbetat förslag. Man sade bara att vi tar bort 1800 personer, sedan får vi se hur det skall gå. Det var det djärva greppet som statsrådet tog då i fråga om allmänt administrativa innovationer: ju mer man skär bort på central nivå, desto mer decentralisering blir det. Om den principen användes allmänt inom statsförvaltningen, skulle vi spara en mängd utredningsarbete och få positiva effekter. Det är en speciell metod, en ytterligare variant. På myndighetsnivå försiggår nu överväganden om hur man skall följa upp detta. I fråga om milostaberna har parlamentariker givit underlaget — samma parlamentariker som givit underlag till de centrala staberna. Så säger statsrådet att riksdagen över huvud taget inte skall besluta om detta, utan det skall milostaberna göra. Här har alltså parlamentariker suttit, och så blir de bara framtagare av underlag för regionala chefers bedömning. Det är möjligt att detta ur allmän parlamentarisk synpunkt inte är den roll vi vill ha. Beträffande försvarets sjukvårdsstyrelse som vi behandlat i dag hade statsrådet ett mycket detaljerat förslag. Parlamentariker anlitades inte före och inte efter beslutet. Jag har tagit sex exempel som avser sex helt olika metoder. Det kan finnas skäl för var och en av metoderna, men det vore bra om man hade en regel. Jag tror att om den metod som försvarsministern nu föreslår skulle ha varit allmänt giltig, nämligen att riksdagen fattar beslut om principer i stort och inte om organisationen, så skulle försvarsledningsutredningen inte ha ägnat så mycket tid åt att gå in och granska de olika sektionerna. Det tog egentligen mer tid att fastställa organisationerna än att finna principerna. Det förefaller litet märkligt. Det hade varit värdefullt om man hade vetat vad som skall avgöras på regional nivå. För då hade det varit möjligt att hitta utredare och konsulter som kanske haft rimligare marknadsvärde än vi har. Ursäkta — tvärtom kan det också vara. Framför allt skulle den offentliga utredningen ha sparat tid, och man skulle ha varit klar tidigare. Det gäller att försöka hitta ett slags regel som kan tillämpas när man skall granska en myndighet. Hur mycket tid skall man lägga ned innan man hittar principerna? Skall det vara parlamentariker med? Skall därefter riksdagen fatta beslut i organisationsfrågor? Om de här sex varianterna finns, så behöver man inte tillämpa samma princip jämt, men jag tror att det vore bra att hitta någon form av allmän policy. Försvarsministern har fört in åtminstone tre nya varianter, och jag tror att en del av dem kan ha positiva effekter. Några av dem är jag inte fullt lika imponerad av, vilket kanske framgått. Det vore bra att undvika dubbeljobb och framför allt att få in parlamentariker vid en rimlig tid och på en rimlig nivå. Det behövs alltså regler för hur vi skall göra organisationsförändringar, och jag tror att det också behövs regler för vilken detaljeringsgrad man skall ha, så att man alltså kan fördela jobb på utredning före och efter riksdagsbeslut och bedöma var och hur parlamentariker bör komma med. Jag tror att statskontoret, riksrevisionsverket, regeringen och riksdagen bör fundera på hur man skall hitta principer för att göra detta arbete på ett rimligt sätt. Det är på sitt sätt typiskt att när riksdagen förra veckan behandlade frågan om statskontoret, så handlade nästan hela debatten om ADB, inte om organisationsutredningar som är en viktig del av statskontorets jobb. Herr talman! Detta var några principiella synpunkter som jag hade tänkt anföra i samband med riksdagsbeslutet om statskontoret förra veckan. Men alla ville då åka med sina tåg. Jag tänkte ta upp detta vid ett tillfälle då det finns gott om tid, och det finns nu i kväll. Därmed över till civilbefälhavarna. Försvarsledningsutredningen hade ganska litet i sina direktiv härom. Man skulle granska miloorganisationen men kom snart fram till att det inte går att göra en miloorganisation som är optimal och sedan anpassa civilområdena till denna. I vissa avseenden var faktiskt civilområdena det svåra i sammanhanget — hur stora de kunde vara, hur mycket resurser de kunde inrymma, osv. Nu finns det i propositionen nästan ingenting alls om förslaget på civilområdessidan. I stället utlovas detta till nästa års budgetproposition, och det kanske kan vara bra, för en bit fattades i försvarsledningsutredningen — det som nuvarande civilbefälhavaren i Bergslagen har fått granska, nämligen frågan som hängde ihop med krigsorganisationens uppgifter. Jag skulle gärna vilja att man tog upp ett antal saker i den propositionen. Den ena är befogenheterna i fred för civilbefälhavarna. Här är det ingen tvekan om — det hör till den allmänna konservatismen — att svenska länsstyrelser säger: Vi är direkt underställda regeringen. Det får icke finnas någon mellan oss och den. Alltså får en civilbefälhavare över huvud taget inte ha någon inverkan på oss i fredstid. Det säger de alla spontant — det är något av en ryggmärgsreaktion. Däremot erkänner länsstyrelserna att blir det krig, då ställer de sig under civilbefälhavaren. Detta är en rigid och helt omöjl inställning, för då har man inte bejakat tanken på ett totalförsvar. Ingen människa tror att man kan bedriva detta med 24 län, utan det behövs övergripande organ, och dem kan man inte bara sätta i gång i krigstid. Jag tror att man måste sätta sig på landshövdingarna och länsstyrelserna här. Det bör klart sägas ifrån att vi måste bort från inkrökthet och formalism, om vi verkligen tror på behovet av ett fungerande totalförsvar. Det är viktigt att den principen slås fast, tycker jag. Det andra är kansliernas storlek. Det går naturligtvis inte att ha övergripande uppgifter och väga t.ex. sex län mot varandra, om man har För det tredje tror jag inte, om man skall ha reella civilbefälhavare, att det går att låta den sysslan vara någonting som landshövdingarna har som extraknäck. Jag skulle vilja göra en arbetsstudie på hur mycket tid våra civilbefälhavare ägnar åt det uppdraget. Dessutom ligger det så att säga kompetenskonflikter inbyggda i det här. Länsstyrelserna erkänner, som jag sade förut, inga civilbefälhavare med planeringsuppgifter i fred. En civilbefälhavare som samtidigt är landshövding betraktar man på de övriga länsstyrelserna som en yrkesbror, och den kan man ju alltid snacka med. Konsekvensen av detta är att de flesta inte vet vad en civilbefälhavare är. Man känner alltid landshövding Edenman, landshövding Hörjel och vilka de nu är. Att de samtidigt är civilbefälhavare vet få. Ytterligare ett skäl för att civilbefälhavarna skall vara heltidsanställda är att det inte är rimligt att man tappar sex landshövdingar i ett mobiliseringsläge. De bara försvinner för att bli civilbefälhavare, och så står sex län med helt okända personer i ledningen, vilket vore psykologiskt olyckligt. För det fjärde tror jag att man bör, när det kommer en proposition, ändra departementstillhörigheten för civilbefälhavarna. Detta hör naturligt till försvarsdepartementet. Det finns ett skäl för att det skall vara kommundepartementet, och det är att lokalerna ofta är desamma som länsstyrelsens. Har man samma vaktmästare och växel så kan det vara bra att det också är samma departement, men det är det enda sakliga skälet. Sedan finns det ett annat skäl, och det är att kommundepartementet tycker att man har så litet att göra att man gärna vill ha kvar den här verksamheten. Jag har dock aldrig märkt något intresse — det finns inget som är belagt utåt i varje fall. Däremot har försvarsdepartementet författningsmässigt det ansvar som det här gäller, alltså totalförsvarssamverkan. Där finns samordningsavdelningen, så det vore rätt naturligt att lägga civilbefälhavarna under försvarsdepartementet. Det är min förhoppning att försvarsdepartementet, som tydligen har svårt att få ta i den här frågan, ändå skulle kunna påverka den så mycket att man får rimliga principer. Så skall jag komma in på en fråga som tidigare talare har berört, nämligen kansliernas lokalisering. Det är i och för sig en bagatellartad fråga. Jag tror att det var Ingemar Hedenius som berättade om en tänkt figur, en manschauvinistisk kulturradikal, som av någon anledning inte ville vakna en morgon och finna att han hade legat med en präst. Alltså bör det inte finnas kvinnliga präster — det är hans argument. Men det skälet kan han inte föra fram. Därför måste han hitta ett antal principiella motiveringar mot kvinnliga präster. Han söker då sådana, och de blir naturligtvis krystade. Jag tror att det är precis på samma sätt i det här sammanhanget. Alla civilbefälhavare har sagt att lokaliseringen skall vara som nu, precis som milobefälhavarna har sagt att sektion 8 skall vara kvar och precis som personalvårdsbyrån har sagt att den skall vara kvar. Det robusta skälet är att har man kansliet i Stockholm, Göteborg eller Malmö, så vill man inte bli förflyttad till obygder som Strängnäs, Skövde och Kristianstad. Det är begripligt. De skälen förstår naturligtvis alla, men detta kan man inte föra fram. Då måste man hitta principer, och därför säger man att samverkan mellan civilbefälhavare och militärbefälhavare inte är så viktig som försvarsledningsutredningen vill göra gällande. Försvarsledningsutredningen sökte titta på frågan rent principiellt. Vi kom fram till att samverkan mellan militärbefälhavare och civilbefälhavare var av central betydelse för totalförsvaret. Det är där som alla funktioner möts. De står för den samordnande planeringen. För verkställighetsfunktionen svarar andra organ. Bland dessa finns högre regionala myndigheter på civil nivå, exempelvis järnvägsbefälhavare, domkapitel, postbefälhavare och radiobefälhavare. Men här är det fråga om verkställighetsfunktionen till skillnad från ledningsfunktionen. Vi såg även fler principer. Civilbefälhavarens och militärbefälhavarens kansli resp. stab kan ses som en integrerad totalförsvarsstab i krig. Men till allt detta säger försvarsministern att det inte går att väga det ena mot det andra, att det är hugget som stucket. Sedan kommer frågan för yttrande till civilutskottet och där tycker man att samverkan mellan civilbefälhavare och andra civila är mycket viktigare. Jag förstår att ordet ”civil” för civilutskottet har en särskild innebörd. Man slår alltså fast en rakt motsatt princip, som också försvarsutskottet har godtagit. Men för att vara konsekvent skulle man i så fall ha noterat att civilbefälhavarkansliet i Östersund skulle flyttas till Sundsvall, där de 14 högre regionala civila funktionerna finns. Samma argument gäller för Sundsvall som för Stockholm, Göteborg och Malmö men inte om den verkliga bevekelsegrunden bara är konservatism. Hade man från första början sagt att man inte ville flytta, hade ju alla insett att det inte var något problem. Men vad säger man nu i verkligheten i och med detta — jo, att totalförsvarssamverkan mellan civila och militära funktioner är mindre viktig än att man håller ihop inom resp. enhet. Det är alltså fråga om en helt annan filosofi än totalförsvarstanken. Man skall tydligen i stället se totalförsvaret som två delar — en civil och en militär. Att dessa hålls samman var för sig är viktigare än samverkan. Men nu tror jag inte att civilutskottet har begripit att detta blir konsekvensen, och därför är det kanske inte så farligt. Rent sakligt är det dock innebörden av detta, och det är inte bra. Det är därför min förhoppning att vi, när en proposition framläggs i frågan, skall komma till rätta med detta förhållande. Som skäl för att inte flytta kansliet kan anföras att man inte behöver följa principen. Men det är ändå viktigt att principen ligger fast. Jag gör här den mycket enkla konklusionen att civilbefälhavaren i dag är en svag länk i totalförsvaret med mycket kringskurna handlingsmöjligheter i fred och med kansliresurser som är mindre än en lastbilscentrals i en mindre kommun. För civilbefälhavaren personligen är det bara fråga om ett deltidsjobb bland många andra deltidsfunktioner — som ofta är fallet — och därför blir det få arbetstimmar. För att skapa trovärdighet kring civilbefälhavarefunktionen krävs att regeringen ger ett innehåll åt det utlovade förslaget i nästa års budgetpro position. Det är alltså min förhoppning att vi då får goda förslag i det här avseendet. Jag har således ingen anledning att nu framställa yrkanden som ändå blir avslagna.

Herr talman! I försvarsutskottets betänkande 1979/80:15 om totalförsvarets högre regionala ledning behandlas en motion väckt av samtliga ledamöter på Dalabänken. I denna motion motsätter vi oss en förändring av lokaliseringen av civilbefälhavarkansliet. Något avgörande skäl för att flytta detta kansli från Falun har inte redovisats.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
Herr talman! Jag vill inledningsvis instämma i det som Gudrun Sundström nyss anfört. Jag vill utöver detta framföra några ytterligare synpunkter. I och för sig kunde det också vara mycket frestande för den som varit sekreterare åt civilbefälhavaren i Bergslagen i dennes utredning om operativa uppgifter, att ta upp en debatt med Hans Lindblad om denna utredning. Dess betänkande är emellertid sekretessbelagt, och jag kan därför inte gå in i en debatt om det med Hans Lindblad, som på ett charmigt sätt behandlade denna fråga. Med hänsyn till att timmen är sen skall jag begränsa mig till att ta upp några andra frågor. Principerna för förordnande av civilbefälhavare är en sak — i det avseendet bör gälla de allmänna principer för tillsättningen av statliga tjänster som uttalas i regeringsformen. Det innebär att den av landshövdingarna i civilområdet skall utses som i krig och fred bäst kan anses fullgöra de uppgifter som är förenade med den befattningen. Att det alltid, som föreslås i en motion i detta ärende, skall vara landshövdingen i Värmlands län som skall vara civilbefälhavare i Bergslagens civilområde tycker jag är en omöjlig princip. Var civilbefälhavarens kansli skall vara lokaliserat har inte — och bör enligt min mening inte ha — någon koppling alls till vem som för tillfället innehar befattningen som civilbefälhavare. Civilbefälhavarkansliet i Bergslagens civilområde har ända sedan 1950-talet varit lokaliserat till Falun. De remissinstanser som har yttrat sig över ledningsutredningens förslag rörande dessa kansliers lokalisering har inte funnit någon olägenhet med nuvarande lokalisering till Falun. Vad civilbefälhavarkanslierna sysslar med och vad dessa kanslier i framtiden kommer att ha för uppgifter torde för många av kammarens ledamöter vara ganska okänt. Det är riktigt att dessa kanslier har en viktig uppgift när det gäller samverkan med militärbefälsstaben, men man känner Nr 144 dåligt till civilbefälhavarens uppgifter om man fäster helt avgörande vikt vid Tisdagen den detta. Det förhåller sig nämligen så att civilbefälhavarnas fredsoch 13 maj 1980 krigsuppgifter och de samverkansbehov som konstitueras av dessa uppgifter har ganska olika tyngdpunkt i olika civilområden. Det kan gälla samverkan organ samt — inte minst viktigt — företag inom olika väsentliga näringslivsgrenar, vid sidan av den samverkan som förekommer med alla länsstyrelser och landsting. Frågan var kansliet i Bergslagen skall ligga skall alltså enligt min mening värderas mot bakgrund av dessa uppgifter och samverkansbehov i Bergslagen. En värdering av dessa faktorer talar alls inte entydigt för Karlstad. Mot denna bakgrund yrkar också jag bifall till reservation nr 1 av Gudrun Sundström.

Herr talman! Med hänvisning till utskottets motiveringar och tidigare förd debatt ber jag att få yrka att kammaren lägger konstitutionsutskottets betänkande till handlingarna med gillande av vad utskottet anfört på samtliga punkter.

Herr talman! De tre utskottsbetänkanden som vi nu skall behandla har ett så starkt inbördes sammanhang att det har visat sig lämpligt att diskutera dem i en följd. Det gäller vår politik beträffande mineralprospektering och liknande, vår politik på gruvonirådet och ställningstaganden till vår stålindustri. Jag kommer att behandla de tre betänkandena i ett sammanhang. I betänkandet 49 behandlas de för vårt land mycket viktiga frågorna om vår mineralförsörjning och vår planering för brytning av malmer och mineraler i framtiden. På detta område är det inte, som man kanske skulle kunna tro, väl beställt med järnlandet Sverige. Vår markkartering är urusel. Här behöver man omedelbart göra betydande insatser, inte minst från statens sida. Vi vet för litet om vad vår berggrund innehåller, och vi importerar mängder av metaller, trots att vi förmodligen har lönsamma förekomster av just de metallerna i vår berggrund. I stort sett vet vi att många av våra legeringsmetaller finns i vår berggrund, men någon planerad prospektering för att klarlägga deras omfattning finns inte. En vettig prospekteringsoch malmletningsverksamhet liksom en bättre organisation inom mineralsektorn är nödvändig. De insatser som görs måste planeras bättre, och staten och de privata malmletarna måste samordna sin verksamhet, för att undvika dubbelarbete och splittring. Särskilt gäller detta storexploatörerna LKAB och Bolidenbolaget. Hemlighetsmakeriet omkring gjorda fynd får inte heller drivas alltför långt. Att utskottets betänkande ändå i stort är enhälligt och de flesta motionerna avstyrkta beror ingalunda på att allt är bra på området och att regeringens proposition är tillfredsställande. Nej, enigheten har bara kunnat vinnas genom hänvisningar till mineralpolitiska utredningen, som lade fram sitt förslag häromdagen. I dess utredningsarbete behandlas de flesta av de problem som tas upp i motionerna. Utskottet har därför inte ansett det lämpligt att föregripa denna utredning. Vi förutsätter dock att dess betänkande blir föremål för en bred remissbehandling och även att regeringen så snart ske kan kommer till riksdagen med förslag i frågor som har behandlats i mineralpolitiska utredningen. På ett par punkter har dock utskottsbehandlingen föranlett en reservation. Vi socialdemokrater reserverar oss och föreslår att riksdagen gör ett uttalande till regeringen om behovet av prospektering i anslutning till befintliga gruvor, särskilt de som är nedläggningshotade. Nämnden för statens gruvegendomar har framhållit behovet av denna speciella prospektering, såväl av kostnadsskäl som för att undersöka möjligheterna till ytterligare sysselsättning genom ny gruvbrytning när de gamla gruvorna eventuellt läggs ned. Behovet av bättre samordning mellan nämnden och andra prospekteringsorganisationer, särskilt LKAB och Bolidenbolaget, framhölls också av nämnden, men industriministern kommenterar inte alls nämndens yrkanden på dessa punkter. Samma synpunkter som nämnden för statens gruvegendomar anför framhålls även i den socialdemokratiska motionen 1025. Vi finner industriministerns bristande intresse för dessa frågor oroande och föreslår därför att riksdagen skall göra ett uttalande till regeringen om att de två nämnda åtgärderna är mycket angelägna. I näringsutskottets betänkande nr 50 behandlas de delar av proposition 79 som hänför sig till LKAB, och därjämte behandlas ett stort antal motioner om svensk gruvindustri, som väckts antingen i anslutning till propositionen eller under den allmänna motionstiden. I propositionen föreslås att LKAB via Statsföretag skall få ett medelstillskott på 640 miljoner, varav 440 miljoner är avsedda att utgöra ägartillskott för täckande av förlusterna under år 1979 och 200 miljoner skall tillföras bolaget för att öka dess eget kapital. Förslaget om kapitaltillskott till LKAB för att täcka förlusterna för 1979 har inte föranlett några skiljaktiga meningar. Riksdagen beslöt ju redan våren 1979 att bevilja LKAB ett statligt lån på 1,1 miljarder för att täcka eventuella förluster under åren 1979-1981. Det uppdrogs åt regeringen att föreslå medelsanvisningarna i efterhand. Lånet skulle göra det möjligt för LKAB att planera sin utveckling på något längre sikt. Förslaget nu grundar sig på en framställning från LKAB om ett villkorligt lån på 440 miljoner för täckande av förlusterna 1979, men regeringen föreslår att förlusten täcks genom ägartillskott. Utskottet tillstyrker detta förslag. Det är också angeläget att LKAB får möjlighet att planera och verkställa flera kostnadskrävande investeringar under de närmaste åren för att på nytt bli konkurrenskraftigt. Vi socialdemokrater föreslår i en reservation att eventuella förluster även under åren 1982 och 1983 skall kunna täckas av medel ur de 1,1 miljarderna. Malmkonjunkturen är just nu ganska tillfredsställande, men nya svårigheter kan förutses under de närmaste åren. LKAB har ett mycket stort ansvar för sysselsättningen i Norrbotten, och för att klara denna uppgift måste bolaget genom investeringar och planering bli i stånd att möta konkurrensen och försöka bibehålla sysselsättningen även vid en ny lågkonjunktur. Vi framhåller i vår reservation att såväl sysselsättningsläget i Norrbotten som LKAB:s stora bidrag till statskassan under tidigare år torde utgöra tillräckliga skäl för en sådan medelsanvisning. De resterande 200 miljonerna i propositionen bör ses mot bakgrund av riksdagens beslut våren 1979 om medverkan till finansieringen av ett nytt kulsinterverk i Kiruna. I propositionen framhålls att ett tillskott på 200 miljoner stärker LKAB:s förmåga att självt finansiera lämpliga framtidsinvesteringar. Mot bakgrund av att enbart kulsinterverket kostar över 400 miljoner ter sig uttalandet överoptimistiskt. Utskottet tillstyrker dock anslaget. områden skall kunna påräkna fördelaktiga lån, som säkerhetsmässigt inte inkräktar på bolagets övriga låneutrymme. Tillskottet av ägarkapital skall ske i sådan utsträckning att soliditeten i bolaget inte försämras. Samma yrkande finns i motion 1443. Den socialdemokratiska reservationen följer upp de förslagen. Genom den kris LKAB upplevt och genom de stora förluster bolaget haft de senaste åren saknar bolaget egna medel för att ta upp mineralprojekt i den omfattning som föranleds både av förekomsten av malmfyndigheter och av den mycket stora arbetslösheten i länet. Det måste vara vettigare att klara sysselsättningen genom utnyttjande av länets naturresurser än enbart genom beredskapsarbeten och tillfällig utbildning. Man ställer i länet mycket stora krav på LKAB i detta avseende, men då bolaget saknar egna medel, vänds kraven mot aktieägaren-staten, som tidigare fått stora vinstutdelningar. De borgerliga ledamöterna finner visserligen att bolagets situation är besvärlig, men de anför statsfinansiella skäl för att inte vilja gå med på detta förslag. Att det statsfinansiella läget förhindrar oss att arbeta oss ur krisen vill jag gärna beteckna som en mycket underlig motivering, men resultatet av det borgerliga resonemanget blir ju det — vi har inte råd att arbeta, därför får vi göra något annat i stället. Som mineralpolitiska utredningen påpekar torde brytning av flera kopparmalmer också bli aktuellt de närmaste åren. Bl. a. har man i Kiruna hittat en kopparmalm mycket nära järngruvorna. Då LKAB tidigare varit enbart inriktat på att bryta järnmalmer och Bolidenbolaget helt har ägnat sig åt sulfidmalmer, bör ett nära samarbete mellan dessa två stora malmföretag eftersträvas för att ett rationellt utnyttjande av resurserna skall ske. Det gäller såväl smältverk m.m. som en mängd andra saker. Vi socialdemokrater föreslår i en reservation att riksdagen uttalar att det är en angelägen uppgift för regeringen att medverka till utökat samarbete mellan dessa två företag, men de borgerliga finner uttalandet onödigt. Men betänkandet behandlar inte bara LKAB. För ett år sedan beslöt riksdagen uttala att regeringen borde tillkalla en utredning för att granska den mellansvenska gruvindustrins läge och föreslå lämpliga åtgärder. Vi socialdemokrater i utskottet finner det anmärkningsvärt att någon utredning ännu inte tillsatts. Vi kräver nu i en reservation att så sker, eftersom det arbete som utförs av den mellansvenska gruvdelegationen inte kan anses vara tillräckligt, som de borgerliga påstår. I en annan reservation föreslår vi socialdemokrater att riksdagen gör ett uttalande att regeringen aktivt bör medverka i försöken att finna en lämplig ägarkombination för forskningsoch processlaboratoriet i Stråssa. SSAB vill inte fortsätta ensamt med den verksamheten. Vi finner att värdet av detta laboratorium är mycket stort och att det bör bevaras till nytta för den malmhantering och den stålindustri vi hari Bergslagen, men även för Sverige i övrigt. Vi föreslår därför att regeringen skall gå in och medverka till att finna en ägarkombination som gör det möjligt att fortsätta detta arbete. I allt väsentligt annat är utskottet enigt. Men jag vill ändå framhålla nödvändigheten av att den station för forskning i gruvbrytning i Kiruna som riksdagen förra våren beslöt anslå 35 miljoner till verkligen kommer till stånd. Det har förekommit uppgifter i pressen att motsättningar mellan bolaget, dvs. LKAB, och forskningen skulle äventyra forskningsgruvans tillkomst. Utskottet vill betona att det skulle vara synnerligen uppseende väckande om så blev fallet. Vi utgår från att förberedelsearbetet snarast avslutas och verksamheten kommer till stånd. Betänkandet nr 51 behandlar, förutom SSAB, också handelsstålsindustrin i övrigt samt järnoch stålgjuterierna och därtill tio motioner i de här ämnena. SSAB, där staten äger 50 20 av aktierna och Grängesbergsbolaget och Stora Kopparberg vardera 25 96, bildades 1978 genom en sammanslagning av NJA, Stora Kopparberg och Oxelösunds järnverk. De privata intressenterna har alltså 50 26 av inflytandet i företaget, men staten svarar i stort sett ensam för alla investeringar i det här sammanhanget. Det är fråga om mycket stora investeringar på åtskilliga miljarder. Redan vid bildandet motsatte sig socialdemokraterna den här ordningen och föreslog att det skulle bli en omförhandling med de privata intressenterna, som vi ansåg otillbörligt gynnade. Sedan dess har vi — genom att bolaget tillförts ytterligare medel utöver vad som sades 1978 — yrkat på en omförhandling. Förhållandena är f.n. mycket uppseendeväckande. De privata intressenterna behåller sitt röstinflytande samtidigt som staten betalar fler och fler investeringar i bolaget. Nu yrkas det i en socialdemokratisk partimotion, nr 970, att en omförhandling med de privata intressenterna måste komma till stånd och att därvid staten, t.ex. genom nyemission av aktier, skall erhålla aktiemajoriteten i bolaget. Vidare bör, säger vi, förhandlingarna syfta till att ytterligare vinstgivande egendom, bl.a. den kraftrörelse — vattenkraft framför allt — som tidigare hörde ihop med Grängesbergs och Stora Kopparbergs gruvor, överförs som apportegendom till SSAB. Den stannade nämligen kvar hos de privata ägarna när de sålde det övriga. Vi föreslår nu att den egendomen skall föras över till SSAB. Om så inte sker finner vi att proportionerna mellan rösträtt och medförd egendom i boet blir helt orimliga. Utskottets borgerliga ledamöter finner den här ägaroch röstfördelningen vara helt i sin ordning. Ja, vem var det som trodde något annat? — Vi reserverar oss för bifall till motion 970. På våren 1979 begärde riksdagen att en utvecklingsplan för SSAB skulle läggas fram för riksdagen. Någon sådan plan har ännu inte presenterats. I det åtgärdsprogram som aktualiserades vid årsskiftet 1979-1980 från SSAB finns avståndstaganden från innebörden i flera av de punkter som riksdagen beslöt om på våren 1979. I den socialdemokratiska motionen 970 yrkas att riksdagen skall göra ett uttalande till regeringen om att en sådan utvecklingsplan bör framläggas och därvid påpeka att vissa åtgärder som beslöts redan 1979 bör vidtas. Bl. a. förutsätts att flyttningen av rälsproduktionen från Domnarvet till Luleå, som SSAB föreslagit tidigare, kommer till stånd. Därvid bör nödvändiga investeringar göras i grovvalsverket i Luleå. Vidare föreslås att ett mediumvalsverk på högst 208 000 årston skall byggas i Luleå. I en reservation vill vi socialdemokrater ta upp de här förslagen. Utskottsmajoriteten finner ingen anledning att göra något uttalande alls. Frågan om uppförande av en profileringsoch distributionsanläggning samt kontor för SSAB:s dotterföretag Plannja i Luleå diskuterades också våren 1979. Sedan arbetsmarknadsutskottet angett att regeringen räknade med att vissa projekt skulle kunna utföras som beredskapsarbeten och att inga statliga medel alltså då behövde ställas till förfogande, föreslog näringsutskottet att man bara skulle konstatera att denna investering kunde tillgodoses genom beredskapsmedel. Ännu har dock ingenting skett i den frågan — man skyller ifrån sig på kompletterande utredningar. Det finns därför all anledning att, som föreslås i motion 970 och i flera andra motioner, av regeringen kräva att denna investering startar omgående, vilket vi också föreslår i en reservation. I flera motioner yrkas att Dala Invest AB skall erhålla ytterligare medel för att söka skapa ny sysselsättning i stället för den som försvinner när metallurgin i Domnarvet läggs ned. I en reservation föreslår vi socialdemokrater att Dala Invest via utvecklingsfonden i Kopparberg tillförs sammanlagt 45 milj.kr. under tre år, alltså 15 milj.kr. per år. Detta belopp föreslås nu i första hand för budgetåret 1980/81. De borgerliga förlitar sig som vanligt till att vad far gör är alltid det rätta, dvs. regeringen kommer nog att hitta på någonting. Med det argumentet avstyrker man även detta förslag. Riksdagen begärde 1979 bl.a. att regeringen genom mellansvenska gruvdelegationen skulle granska vissa projekt med anknytning till anläggningarna i Grängesberg. Där har heller inte hänt någonting ännu — inga åtgärder har föreslagits. I motion 1025 krävs att riksdagen skall göra ett uttalande till regeringen om att detta utvecklingsarbete snarast bör komma tillstånd. I reservation nr 5 yrkar vi socialdemokrater att ett sådant uttalande görs. Skall fortsatt gruvbrytning i de mellansvenska gruvorna vara möjlig och export kunna ske måste dessa utredningar och investeringar komma till stånd. Frågan om samordning av den svenska handelsstålsindustrin har varit aktuell i riksdagen ända sedan SSAB bildades, men de borgerliga regeringarna har inte åstadkommit något annat än oändliga diskussioner. Vi reservanter anser, liksom motionärerna i motion nr 970 m.fl., att statlig medverkan fordras för att en önskvärd samordning av svensk handelsstålsindustri skall komma till stånd. Vi föreslår därför att riksdagen hos regeringen uttalar sig för utarbetandet av en sådan plan med det snaraste. Sak samma kan sägas vara förhållandet med specialstålsindustrin. Här har visserligen vissa resultat uppnåtts genom stöd från strukturdelegationen. Insatserna har dock skett ganska planlöst, och varje form av gemensam planering saknas. Vi reservanter, liksom motionärerna i motion nr 970, föreslår att riksdagen genom ett uttalande till regeringen kräver att en samordnad plan för specialstålsindustrin upprättas. Sedan dess har situationen flera gånger diskuterats. Vi reservanter konstaterar i reservation nr 8 att den negativa utvecklingen på detta område har fortsatt. De tidsbegränsade åtgärderna hade inte någon nämnvärd effekt. Nu föreslår vi i reservationen att riksdagen begär att regeringen uppdrar åt industriverket att snarast utarbeta ett samlat program för järnoch stålgjuteriernas utveckling. Det bör ske i samråd med överstyrelsen för ekonomiskt försvar och naturligtvis i samråd med de anställda och företagen på detta område. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen till betänkandet nr 49, till reservationerna 1-5 till betänkandet nr 50 och till reservationerna 1-8 till betänkandet nr 51.

Herr talman! Intresset för industrimineral ökar. Enligt mineralpolitiska utredningens delbetänkande Industrimineral, SOU 1977:75, har produktionsvärdet på industrimineralsektorn i världen efter 1950 haft en ökningstakt som väsentligt överstigit både metalloch energimineralsektorn. I absoluta tal har den snabba utvecklingen inneburit att värdet av den globala industrimineralproduktionen efter 1960 överstigit värdet av metallproduktionen. I den internationella översikten gör utredningen en bedömning av nu kända brytvärda reserver av industrimineral. Utredningen uttalar här att för vissa mineraler, bl.a. flusspat, asbest och baryt, är de kända tillgångarna begränsade. Mera i förbigående förs också ett resonemang om i vilken utsträckning de kan ersättas med andra. I delbetänkandet stöds tanken på mera aktiva insatser på industrimineralsektorn av flera skäl, dels för att få fram energisnåla material, dels för att industrimineralsektorn domineras av ett fåtal länder. Det senaste utgör i sig ett varningstecken. Störningar i tillförseln kan bli mycket besvärande vid uppkommande produktionsstörningar. I avsnittet om de energisnåla materialen görs följande sammanfattning: Det går att med förhållandevis låg energiinsats framställa material baserat på industrimineral med hög tryckoch brotthållfasthet och stor värmetålighet som tänkbart kan ersätta mera energiintensiva metaller. Herr talman! Sverige har ett stort importberoende av industrimineral. Kostnaderna för denna import belastar vår handelsbalans. Vi kunde med aktivare satsningar göra oss mindre beroende av import. Exploateringarna skulle också ge nödvändiga jobb. I motion 563 har skälen för ökade satsningar sammanfattats. Jag vill särskilt peka på eftersläpningen i den geologiska karteringen. Utskottet medger att detta är ett angeläget behov men förordar ändå restriktivitet i anslagsgivningen. Motion 708 tar upp frågan om att använda Statsföretags resurser för en småskalig gruvdrift i ffrämst Norrbotten. Syftet är att dels uppnå sysselsättningseffekter, dels genom en samordningsinsats brytning — intensivare anrikningsutnyttjande få bättre ekonomi i gruvhanteringen. Motionen är en klar markering av vpk:s syn att Statsföretag borde användas som ett offensivt instrument för en näringspolitik i folkflertalets intresse. Herr talman! Jag yrkar bifall till motionerna 563 och 708. Motion 721 tar upp frågan om verksamheten vid forskningsstationen för gruvbrytning. Ett samarbete mellan forskningsstationen och verkstäder i Västerbotten och Norrbotten förutsätts i Norrbottenpaketet. I skrivningarna fastställs inga politiska riktlinjer. Därmed ges inga garantier för att verksamheten blir till någon nytta för de berörda länen. Vpk menar att ett statligt patentägande vore ett sätt att skapa ett påtryckningsmedel mot gruvutrustningsindustrin. Motion 565 handlar om ett industrimineralprojekt i Arjeplog. I motionen motiveras utförligt behovet av denna satsning. Det torde särskilt observeras att de miljöförstörande konsekvenserna av en fortsatt ökning av deponeringen av anrikningsavfall är mycket stora. Projektets karaktär av en bas för framtida industrisatsningar i Arjeplogs kommun skall också uppmärksammas. Motion 1776 behandlar frågan om framställning av NPK-gödsel i Norrbotten. Motionen innehåller motiveringar som starkt understryker behovet. Befolkningsökningen i världen torde medföra att behovet av gödsling ökar drastiskt. Råvarorna i Norrbotten borde i ökad omfattning förädlas i Norrbotten. Herr talman! Jag yrkar således bifall till motionerna 721, 565 och 1776.

Herr talman! I den här debatten behandlas tre betydelsefulla betänkanden från näringsutskottet, nämligen nr 49, 50 och 51. Jag kan, för tids vinnande, omgående yrka bifall till näringsutskottets samtliga förslag. Jag kommer beträffande näringsutskottets betänkande 50 att ta upp ett par av reservationerna för närmare kommentarer. De övriga reservationerna kommer att behandlas av kolleger inom regeringspartiernas majoritet i utskottet. Jag vill instämma i det utskottsordförande Ingvar Svanberg framhöll. nämligen att utskottet är enigt i det mesta som rör en rad av betydelsefulla och nödvändiga åtgärder i de här viktiga sammanhangen. På en del punkter har vi emellertid varit oeniga inom utskottet, och jag skall, som jag nyss sade, behandla ett par av reservationerna till utskottsbetänkandet 50. Det jag först vill ta upp gäller den finansiella förstärkningen av LKAB. I propositionen föreslås ett belopp om 640 milj.kr. att tillfalla LKAB. Därav skall 440 miljoner tillföras företaget som ett ägartillskott, resten skall utgå för att förstärka det egna kapitalet. Detta är självfallet nödvändiga åtgärder för att förbättra och förstärka detta företags finansiella ställning. Här har emellertid socialdemokraterna anmält en annan uppfattning. De vill att tidigare anvisade medel, 1 100 milj.kr., skall tas i anspråk för att täcka även beräknade förluster, alltså omfatta även åren 1980 och 1981. Utskottsmajoriteten avvisar detta förslag från den socialdemokratiska sidan. Jag vill för min del också avvisa vad Ingvar Svanberg ville göra gällande, nämligen att utskottsmajoritetens ställningstagande på den här punkten — att statsfinan siella perspektiv måste vägas in — skulle innebära att man motsatte sig viljan att arbeta sig ur svårigheterna och problemen. Jag utgår från att industriministern, som just kom till kammaren, kommer att närmare utveckla de aspekterna. Utskottsmajoriteten har i olika sammanhang — jag kan som exempel nämna behandlingen av Kockums i varvssammanhang — fastslagit principen att man skall akta sig för att anvisa medel i förskott för beräknade förluster. Det innebär, nämligen att ett mycket viktigt incitament för en företagsledning att försöka klara sig ur en kris med tillgängliga medel försvinner. Man hamnar i stället i en situation där man tänker: Det här klarar sig nog, vi får de här medlen så småningom. Får man inte de medlen i förskott måste pressen på företagsledningen bli desto större. Ändå förutsätter självfallet industriministern och regeringen att det i fortsättningen kan bli nödvändigt att inträda med finansiella åtgärder och finansiell hjälp. Det har också uttalats i propositionen. Men de statsfinansiella perspektiven har bl.a. den här bakgrunden. I övrigt är det självklart att man, när det gäller just dessa perspektiv, får lov att se den nuvarande ekonomiska situationen stint i vitögat och avväga sina åtgärder efter detta. Herr talman! Reservation 4 gäller den mellansvenska gruvindustrin. Där vill de socialdemokratiska reservanterna att regeringen skall tillsätta den utredning som utskottet förordade och riksdagen beslutade om i fjol. Sommaren 1978 inrättade regeringen en delegation för samråd mellan de i Mellansverige verksamma gruvföretagen, de berörda samhällsorganen och arbetsmarknadens parter. De skulle alltså syssla med utredning och förslag i frågor som berörde den mellansvenska gruvindustrins förhållanden och dess utveckling. Den kallas för mellansvenska gruvdelegationen och har till uppgift att närmare studera möjligheterna till en på sikt lönsam verksamhet inom mellansvensk gruvindustri. Ordförande är statssekreteraren Robert Nilsson. Denna delegation arbetar för fullt och har även framlagt vissa delförslag. Man räknar med att delegationen sommaren 1980 kommer att lägga fram ytterligare en rapport om sitt arbete. En annan mycket viktig faktor i sammanhanget är att frågor om den mellansvenska gruvindustrin berörs i det utredningsarbete som pågår inom SSAB rörande en utvecklingsplan. Det är klart att det är angeläget att man avvaktar de resultat som både den mellansvenska gruvdelegationen och SSAB:s utredningsapparat kan komma fram till. Det finns nämligen ett mycket klart samband däremellan. Jag vill understryka det som jag sade tidigare och som även framgick av utskottsordförandens anförande, nämligen att utskottet i mycket stor utsträckning är enigt på många tunga och väsentliga punkter. Om det pågående arbetet inom dels mellansvenska gruvdelegationen, dels SSAB:s egen utredning utvisar att åtgärder behövs snabbt, kommer regeringen självfallet att förelägga riksdagen förslag i den riktningen. Detta är huvudmotivet till att utskottsmajoriteten inte har kunnat biträda de socialdemokratiska förslagen på de här punkterna. Herr talman! Vad gäller mineralprocesslaboratoriet i Stråssa vill jag framhålla att utskottsmajoriteten ser detta laboratorium som en utomordent ligt värdefull tillgång för Bergslagens gruvnäring och för den metallurgiska industrin. Men utskottsmajoriteten kan inte finna att diskussionen om formerna för laboratoriets verksamhet i framtiden på något sätt skulle underlättas genom att riksdagen gjorde ett sådant uttalande som man begärt i de socialdemokratiska motionerna. Snarare skulle det försvåra möjligheterna till ett positivt resultat. Utskottets grundinställning är alltså att man ser positivt på och har en enig uppfattning om laboratoriet. Det förs diskussioner mellan SSAB och tänkbara samarbetspartner, och det brukar inte vara vanligt att riksdagen lägger sig i sådana diskussioner, utan de bör få slutföras. Projekt av den här typen faller dessutom inom ramen för det samråd som äger rum inom den mellansvenska gruvdelegationen. Det finns anledning avvakta de diskussioner som förs på dessa båda håll. Mot denna bakgrund har utskottet avstyrkt de här två socialdemokratiska motionsyrkandena. Herr talman! Med detta har jag behandlat de reservationer som jag åtagit mig att behandla, och jag avslutar med att än en gång yrka bifall till näringsutskottets hemställan i dess betänkanden nr 49, 50 och 51.

Herr talman! Jag skall framför allt ta upp en av de invändningar som Bengt Sjönell gjorde mot de socialdemokratiska reservationerna. Det gäller detta att jag råkade säga att man från statsfinansiell synpunkt inte anser sig ha råd att arbeta. Riksdagen fattade ett beslut förra året med den innebörden att LKAB kan räkna med att inom ramen för 1 100 milj.kr. ha möjlighet att få sina förluster täckta. Riksdagen fattade detta beslut för att bolaget skulle kunna planera i ett litet längre perspektiv och inte helt vara upptaget med att klara årets lönsamhet. Vi föreslår att detta belopp också skall få användas 1982 och 1983, och det gör vi därför att bolaget är inne i en period där man måste omstrukturera mycket starkt och göra nya investeringar för att kunna uppträda på världsmarknaden. Då anser vi att det borde vara självklart att bolaget får utnyttja den här garantin, om den behövs även sett på litet längre sikt. Sedan har vi föreslagit att riksdagen uttalar att LKAB för gruvprojekt i sysselsättningssvaga områden med stora problem skall kunna påräkna förmånliga lån, så att bolaget får möjlighet att starta brytning där. Det finns i Norrbotten flera malmoch mineralfyndigheter som är mycket betydelsefulla och där brytning borde komma till stånd därför att den skulle ge sysselsättning i bygder där förhållandena är mycket svåra. Men det går man helt förbi. Man säger att det statsfinansiella läget gör att vi inte kan satsa pengar på det. Man säger alltså: Vi har så dåliga finanser att vi inte har råd att arbeta oss ur krisen. Det är riktigt att vi har dåliga finanser. Jag håller med om att vi måste skära ned utgifterna. Men områden där vi inte skall skära ned utgifterna är de som skapar arbete och sysselsättning. Det finns ingen annan väg att komma ur den ekonomiska situation vi har i dag än att ge människor jobb och på det sättet öka vår nationalprodukt. Därför tycker jag det är lustigt att man anför statsfinansiella skäl mot projekt, som skulle göra det möjligt att skapa vettigt arbete i stället för tillfälliga beredskapsarbeten — de här människorna måste ju ändå försörjas på något sätt! Den motiveringen, Bengt Sjönell, är alltså inte riktigt hållbar. Om man tar allvarligt på det här problemet inser man att man måste ge LKAB en puff att göra sitt bästa för att skapa ny sysselsättning. När det gäller Stråssa vill jag bara säga att vi har en annan inställning. Det är nämligen viktigt vem som blir meddelägare till SSAB. Det skall vara ett seriöst företag som går samman med SSAB och på det sättet får laboratoriet att utvecklas i fortsättningen.
Herr talman! Vi befinner oss — som debatt efter debatt här i kammaren utvisat — i ett utomordentligt besvärligt statsfinansiellt läge. Alla krafter måste spännas — vilket också sker — för att vi så småningom med enorma svårigheter och enorma insatser skall kunna arbeta oss ur detta läge. Därför måste man — för att använda ett populärt ord — göra en övergripande bedömning av de insatser som skall göras på olika samhällsområden. Det är klart att LKAB är utomordentligt angeläget, framför allt därför att det har sådan betydelse för Norrbotten. Men även i det sammanhanget måste man göra vissa avvägningar för att komma rätt. Man kan anföra det argument som Ingvar Svanberg använder, och det görs ju också i stor utsträckning i alla tänkbara ömmande sammanhang. Man säger: Visserligen är vi med på att vi skall spara och att vi skall försöka arbeta oss ur den här statsfinansiella krisen, men just det här området måste ändå prioriteras framför allting annat. Jag skulle vilja prioritera LKAB och Norrbotten framför precis allting annat — så angeläget är detta. Men om det inte kan ske just för tillfället vill jag understryka att det inte finns något som talar för att regeringen eller utskottsmajoriteten skulle ha för avsikt att minska bevakningen av LKAB:s framtidsutveckling och framtidsmöjligheter. Allteftersom behoven uppstår och allteftersom utredningar blir klara som visar vilka åtgärder som måste sättas in kommer angelägna investeringar självfallet att kunna göras och erforderliga medel härför ställas till förfogande. När det gäller Stråssa vill jag säga att jag delar Ingvar Svanbergs uppfattning att det självfallet måste bli fråga om en seriös partner, och det tror jag också att de som förhandlar är inställda på och tar ansvar för att det blir.
Herr talman! Det är en väldigt stor skillnad, Bengt Sjönell, mellan dessa båda synsätt. Å ena sidan skulle man säga att om LKAB lägger fram förslag som är vettiga, så kommer regeringen naturligtvis att godta dem. Å andra sidan skulle riksdagen uttala att LKAB skall göra sitt yttersta för att skapa ny sysselsättning och att vi, om man åstadkommer vettiga förslag, kommer att behandla dem seriöst och skaffa fram pengar. Som LKAB nu har det kommer man, om man inte får en särskild puff, att säga: Vi har inte råd — vi är helt upptagna med att klara lönsamheten för i år. Vad som däremot behövs är ett uttalande från riksdagen att man är beredd att hjälpa till om LKAB lägger på ett extra kol. LKAB måste få känna uppskattning för det man uträttar. Märkvärdigare än så är det inte. Jag tror inte alls att Bengt Sjönell är ute efter att ödelägga LKAB. Men försök ge LKAB den puff som behövs i stället för att säga att om ni uträttar något så kanske vi hjälper er.
Herr talman! Ingvar Svanbergs och min grunduppfattning är densamma när det gäller insatserna för LKAB och Norrbotten. Där finns inga nyansskillnader. Vi har kanske olika uppfattningar om medlen och metoderna kortsiktigt, men om vad som långsiktigt behöver göras är vi överens. Jag vill avslutningsvis upprepa vad jag sade i mitt första anförande, nämligen att man måste hålla på principen att inte i förväg gå in i ett företag, vilket företag det än vara månde, och täcka in presumtiva förluster. Då får inte företagsledningen den nödvändiga pressen på sig att vidta åtgärder och sätta in de medel man har till sitt förfogande —att göra sitt yttersta och kanske något därutöver. Det är nämligen tvunget i sammanhanget. Det är det ena skälet till det statsfinansiella resonemang som vi för. Jag vill än en gång understryka — och det är det andra skälet — att regeringen inte kommer att tveka ens en sekund när det gäller att ställa medel till förfogande för erforderliga investeringar. Jag tror att industriministern, som snart kommer upp i talarstolen, har för avsikt att utveckla detta tema närmare.

Herr talman! Jag skall beröra ytterligare några reservationer och en del av de punkter som Ingvar Svanberg tog upp i sitt anförande. Beträffande näringsutskottets betänkande nr 49, som handlar om mineralfrågorna, sade Ingvar Svanberg att situationen på prospekteringsområdet var urusel. Nu är prospekteringsarbete något som sker på mycket lång sikt. När alltså Ingvar Svanberg säger att situationen är urusel, så är det ett ganska dåligt betyg över de tidigare insatserna, dvs. de som gjordes under den socialdemokratiska regeringstiden. Ingvar Svanberg har ju under många år kunnat ta del av vad som har hänt på detta område. Nu tror jag inte att det är så illa ställt som Ingvar Svanberg säger. Insatserna har faktiskt ökat sedan vi fick en borgerlig regering. Naturligtvis finns det ändå mycket att göra, och vi är överens om att ytterligare insatser behöver sättas in. Ingvar Svanberg nämnde att mineralpolitiska utredningen har behandlat alla motionsyrkandena i näringsutskottets betänkande nr 49. Utskottet har varit överens om att avvakta utredningens slutbehandling och remissbehandlingen. Det har utgjort ett tillräckligt skäl för att avvisa motionsyrkandena. På en punkt har man emellertid inte följt den linjen, nämligen när det gäller den reservation som är fogad till betänkandet. Faktum är att det i den aktuella frågan inte föreligger några större meningsmotsättningar. Regering och utskottsmajoritet har i ord och handling visat att man så att säga drar åt samma håll som motionärerna. Jag tycker därför att Ingvar Svanberg här slår in öppna dörrar och att reservationen är onödig. När det gäller näringsutskottets betänkande nr 50 har Bengt Sjönell behandlat frågan om medel till LKAB , men i sitt anförande berörde han huvudsakligen reservation 1 om täckande av framtida förluster. Han uppehöll sig också en hel del vid reservation 2 om medel till LKAB för nya mineralprojekt i sysselsättningssvaga områden. Ingvar Svanberg talar mest om Norrbotten och tänker kanske bara på den landsändan. Men sysselsättningssvaga områden finns på många andra håll i landet, vilket vi bör komma ihåg i sammanhanget. Utskottsmajoriteten har på vanlig kanslisvenska skrivit att frågor om statligt stöd till sådana investeringar emellertid får prövas av statsmakterna när konkreta planer föreligger. På vanligt talspråk skulle man kunna säga att det är ett ganska äventyrligt sätt att hantera skattebetalarnas pengar på som socialdemokraterna föreslår i reservation 2. Det innebär ju att LKAB för mineralprojekt inom sysselsättningssvaga områden skulle få fria händer att agera praktiskt taget hur som helst. Jag undrar vad förre finansministern Gunnar Sträng skulle ha sagt på den socialdemokratiska regeringens tid, om Ingvar Svanberg då hade föreslagit att någon skulle få agera så fritt och använda skattebetalarnas pengar på det sättet. Vi tycker att projektet självfallet måste presenteras, innan man tar ställning till finansieringen. Inte heller beträffande samverkan mellan LKAB och Bolidenkoncernen råder några delade meningar. Vi anser att socialdemokraterna även på den punkten slår in öppna dörrar. Alla har uttalat den uppfattningen att det är önskvärt med ett sådant samarbete. Utskottsmajoriteten anser det självklart att de båda företagen själva bäst kan bedöma sina samverkansmöjligheter. Även här kan vi hänvisa till mineralpolitiska utredningen, som också behandlar samverkansfrågan. När det gäller näringsutskottets betänkande nr 51 om stålfrågor vill jag först ta upp det socialdemokratiska kravet på statlig aktiemajoritet i SSAB. Det är en följetong, ett förslag som återkommer år efter år. Vi tycker det är litet underligt att socialdemokraterna fortsätter att driva den frågan. Man har biträtt det avtal som ligger till grund för bolagsbildningen, och då måste man väl också uppfylla avtalets anda och mening i fortsättningen. Det är litet blåögt att tro att sådana här förhandlingar skulle kunna leda till de åsyftade resultaten. Bakom detta förslag, som nu återkommer, ligger i år någonting nytt, nämligen vad som hände vid förra årets riksdagsbehandling, då ytterligare statliga medel tillsköts för en tidigareläggning av investeringar. Nu anser socialdemokraterna att detta skulle motivera ändrad fördelning av aktierna i SSAB. Men när detta förslag behandlades i riksdagen förra året hade socialdemokraterna inte något sådant yrkande eller någon reservation på den punkten. Utskottsmajoriteten förnekar nu att det ligger tillräckliga skäl bakom yrkandet för att det skall ha någon slagkraft. Uppförandet av vissa anläggningar vid Plannja tas upp i reservation 3. Industriministern har i ett interpellationssvar redovisat att det behövs ett kompletterande utredningsarbete. Det är alltså en uppgift från SSAB. Innan företaget är färdigt med sina förberedelser, kan man inte begära att arbeten skall startas såsom beredskapsarbeten. Eftersom industriministern finns här i kammaren, kanske han kan svara på den punkten. När det gäller reservation 7 om planering för specialstålsindustrin skulle jag i förbigående vilja nämna också reservation 6 om samordning av handelsstålsindustrin. Jag vill påpeka sammanhanget. Gränserna mellan specialstålsindustrin och handelsstålsindustrin suddas alltmer ut, så att tiden snart är mogen för att inte längre göra denna åtskillnad. Jag vill även peka på att vi i utskottet har varit överens på väsentliga punkter när det gäller försörjningen med råjärn och skrot. Bakom detta ligger uppfattningen att staten i och med bildandet av SSAB har ett ansvar, som även industriministern har varit angelägen att framhålla i olika sammanhang. Därför måste en beredskap finnas för åtgärder även från statens sida. Men i planeringsfrågorna föreligger det en betydande skillnad mellan den socialdemokratiska synen och den som utskottsmajoriteten har. Beträffande specialstålet började socialdemokraterna med att föreslå ett strukturprogram. Det växte ut till omfattande programförslag. Det skall vara sysselsättningsplan och det skall vara den ena planen efter den andra. Vi tror inte att man löser problemen på det sättet. Det verkar som om man på socialdemokratiskt håll hade en övertro på central statlig planering. Vad slutligen beträffar reservation 8 gäller egentligen samma sak. Vi vet att det finns en överkapacitet som måste reduceras. Man underlättar inte det på något sätt genom att kräva att regeringen skall utarbeta ett samlat program. Alla vet att det kommer att ske en fortsatt strukturrationalisering och att den drabbar en del av de mindre gjuterierna. Det är ofrånkomligt, och resultatet kommer att bli detsamma även om man utarbetar ett sådant program.

Herr talman! Nej, Karl Björzén, jag sade inte att prospekteringsverksamheten är urusel. Jag sade att vår markkartering är urusel. Geologerna kallar den för medeltida, och det är ännu värre än att säga att den är urusel. Vi måste få en bättre berggrundskarta här i landet. SGU måste få i uppdrag att göra en sådan och få pengar till det arbetet. Att man skulle lova LKAB att få pengar till startande av nya gruvor osv. i sysselsättningssvaga områden tycker Karl Björzén är väldigt lustigt. Det är ett äventyrligt sätt att använda pengarna, säger han, för naturligtvis måste projekten prövas. Ja, vem har föreslagit något annat? Vi vill att man skall säga till LKAB: Om ni får fram projekt som är vettiga, lägg då ner extra verksamhet på dem och försök att ta upp gruvbrytning, så är vi beredda att backa upp er med pengar. Varenda människa i det här landet vet att LKAB har inga medel för det i dag och inte inom åtskilliga år framöver. Karl Björzén säger att jag tänker mest på Norrbotten. Jag undrar om jag i min verksamhet i näringsutskottet har tänkt mest på Norrbotten. Karl Björzén har kanske lagt märke till att väldigt många frågor har med Norrbotten att göra, men det beror på den usla näringspolitiska situation som råder där. Det är någonting helt annat. Sedan säger han: Vad skulle Gunnar Sträng ha sagt om det här förslaget hade lagts fram på hans tid? Gunnar Sträng har deltagit aktivt i utarbetandet av de motioner som vi har väckt i det här sammanhanget, och han hade säkert inte gjort något annat än vad vi nu föreslår, om han suttit som finansminister. Här är det ju inte fråga om att ge pengar till LKAB och säga: Var så god, gör någonting för det här beloppet! Nej, vi har sagt: Vi lovar att om ni kommer med vettiga och bra förslag så skall vi backa upp er med pengar, eftersom ni inte har några själva. Det är sysselsättning vi vill ha fram. Sysselsättningssvaga områden finns på många håll, men det är inte överallt i landet som besvärligheterna på sysselsättningsområdet kan klaras med gruvor. Det är den lilla skillnaden som gör att man talar om Norrbotten och Bergslagen och inte så mycket om andra områden. LKAB och Boliden skall samarbeta, och hur det skall gå till vet väl företagen bäst själva, säger Karl Björzén vidare. Ja, det är litet blåögt att tro på den filosofi som Karl Björzén och hans parti företräder. Titta på hur det har gått till inom den svenska skogsindustrin under de senaste 25 åren. Där om någonstans visar det sig väl att privatkapitalistiska företag som konkurrerar ingalunda ser till det gemensamma bästa, utan varje bolag slåss för sig. Vi har fått en överetablering på området, banker har engagerat sig, och det har satsats fel väldigt mycket i skogsindustrin. Nu säger han att när det gäller gruvor, mineraler och sådant vet dessa bolag allra bäst själva. Han säger också att jag bör diskutera Plannja med industriministern. Ja, gärna det! Jag vet att han kan den frågan bättre än Karl Björzén, som tycktes vara helt okunnig om vad det rör sig om.
Herr talman! Det var tydligen berggrundskarteringen som var urusel, så jag hörde antagligen fel på den punkten. Jag delar Ingvar Svanbergs uppfattning att mycket mer behöver göras på berggrundskarteringens område. Men även där gäller att ansvaret för nuvarande situation i hög grad faller tillbaka till den socialdemokratiska regeringstiden. Det är helt självklart att LKAB liksom andra företag och myndigheter har möjlighet att komma till statsmakterna med förslag på olika projekt och be om finansieringsbistånd. Men det är inte det denna reservation handlar om, utan det är att riksdagen i förväg skall göra utfästelser att betala eventuella förluster och återställa soliditeten. När det gäller frågan om samarbetet mellan Boliden och LKAB säger Ingvar Svanberg att det är blåögt att tro på något sådant samarbete. Jag tycker nog att det är minst lika blåögt att tro att det är någon vits med tvångsäktenskap. Det är ändå bara genom samförstånd som ett samarbete kan uppnås — det kan inte beordras fram. Man kan inte göra annat än att uttala sig positivt för ett samarbete — och det har man gjort såväl från regeringens som från utskottsmajoritetens och reservanternas sida. Det finns alltså inga delade meningar i den frågan.
Herr talman! Visst kan LKAB precis som alla andra företag komma till regeringen och be om hjälp om de får det besvärligt, säger Karl Björzén. Jag tror inte att regeringen — i varje fall inte industriministern — kan se det på riktigt samma sätt. LKAB är något speciellt — det är ett bolag som staten som hundraprocentig aktieägare har ansvaret för. Dessutom ligger bolaget i ett område som regeringen har mycket bekymmer med att skapa sysselsättning i. Det är det område i landet där det är svårast. Jag tycker inte att man skall göra det så enkelt för sig som att säga att LKAB är jämförbart med alla andra bolag. Det finns ett särskilt ansvar för de människor som LKAB skall ge sysselsättning åt. Sedan talar Karl Björzén om att jag är ute efter central planering när det gäller samarbete mellan Boliden och LKAB. Då vill jag säga att ni inte skall förläsa er på era egna dumma skrifter från valrörelsen. Vad är central planering? Ni talar om det som om det vore något slags statsbyråkrati. Vad jag begär är att regeringen skall initiera ett bättre förhållande mellan dessa företag så att de tillsammans skall planera detta. Det innebär icke statlig, central planering. Staten skall inte gå in och göra detta åt dem, men eftersom staten är ägare till ett av bolagen bör staten ha ett ansvar —så enkelt är det. Stå inte på bakhasorna så fort man säger ”planering”! Det är tydligen ett väldigt fult ord i moderata sammanhang. Jag tycker det är ett vettigt ord.
Herr talman! Beträffande reservation 2 i betänkandet 50 om pengar till LKAB för speciella mineralprojekt, så vidhåller jag att det är ett lättsinnigt sätt att använda skattebetalarnas pengar på om man i förväg utlovar att ge gynnsamma lån och förlusttäckning för sådana projekt innan man har sett vad projekten innehåller. Jag vill framhålla att det finns andra brister i förslaget. Man har t.ex. inte tänkt på att det ofta finns gruvägare eller jordägare som är intressenter när det gäller mineralfyndigheter. Det är då inte alls självklart att en annan gruvägare, som LKAB eller ett annat företag, skall speciellt gynnas vid exploateringen av fyndighet.

Herr talman! Inledningsvis vill jag notera den grundläggande enighet som utskottsbetänkandena visar. Det är lovande att det inom utskottet i allt väsentligt i de frågor som behandlas i dag finns en överensstämmelse i värderingarna av situationen för t.ex. stålindustrin. Om vi ser till den internationella utvecklingen kan vi notera att det har varit låg lönsamhet och i många fall betydande förluster som har karakteriserat storindustrins utveckling alltsedan 1974. Behovet av genomgripande strukturomvandling har varit och är uppenbart i många länder. En analys av kapacitetsutvecklingen inom stålindustrin visar att anpassningen till en stagnerande stålmarknad är en svår process. Detta är något som gäller för alla industriländer, som har stora problem när det gäller att snabbt få en anpassning till marknaden. Ett scenario över utvecklingen under 1980-talets första hälft skulle sannolikt visa att kapaciteten i industriländerna består eller ökar svagt. Inom EG-området inträffar en viss kapacitetsminskning i takt med att rationaliseringar genomförs. I vissa andra länder i Europa kommer kapacitetsutbyggnader att ske. I Japan och USA bibehålls i stort sett den nuvarande kapaciteten. Statshandelsländerna och utvecklingsländerna kommer att öka sin kapacitet relativt snabbt. En ökande andel av världens stålproduktion kommer att säljas på den internationella marknaden, och där framträder USA som den stora nettoimportören, medan Japan och EG-länderna är de största exportörerna av stålprodukter. Utvecklingsländernas ökade behov av stål leder till att de tar en ökande andel av världshandeln på stålområdet. Om man begränsar perspektivet till Sverige kan man konstatera att 1979 trots allt var ett relativt bra stålår, även om lönsamhetsnivån var lägre än inom andra industrisektorer. Ett fullföljande av pågående omstruktureringsarbete bör emellertid kunna innebära att 1980 blir ett någorlunda hyggligt år för den svenska stålindustrin, även om stålefterfrågan i Sverige väntas öka obetydligt, uppskattningsvis med 1 å 2 9o. Exporten har hittills hållits väl uppe under första delen av detta år. Det har resulterat i att råstålsproduktionen under första tertialet i år ökade med 8 9o jämfört med motsvarande period föregående år. Den här bilden varierar självfallet för olika sektorer i branschen. Ser man på utvecklingen inom specialstålsindustrin kan man notera att strukturdelegationens arbete under 1978 och 1979 har varit relativt framgångsrikt. Inom ramen för en låneoch garantiram på 1,3 miljarder kronor har man medverkat till en fortgående strukturomvandling. Det omfattande investeringsoch omstruktureringsarbete inom specialstålsindustrin som initierades genom strukturdelegationen pågår alltjämt. Det ankommer naturligtvis nu på företagsledningarna och på de anställda att gemensamt arbeta för en på sikt lönsam och stabil specialstålsindustri i Sverige. Även om lönsamhetsnivån för denna industrisektor fortfarande är för låg, får svensk specialstålsindustri ändå anses ha kvar sitt försprång internationellt sett. Jag tror att man kan konstatera att svenska specialstålsföretag firar betydande framgångar inte minst genom sin marknadsföring. Som ett komplement till den omfattande investeringsverksamhet som f. n. pågår i Sverige måste specialstålsföretagen nu ytterligare utveckla sina produkter och anpassa dem efter den internationella marknadens villkor — det är ett bestämt krav som måste ställas om man skall kunna hävda sig i framtiden. Inom handelsstålssektorn har relationerna mellan SSAB och de mindre handelsstålverken befunnit sig i förgrunden för intresset. Statsmakterna har uppställt två mål för utvecklingen inom handelsstålsindustrin i Sverige. Det ena är att SSAB genom strukturförändringar skall uppnå lönsamhet efter den angivna rekonstruktionsperioden. Det andra är att de åtgärder som SSAB vidtar som ett led i sin strukturomvandling inte får utformas så att de leder till väsentliga svårigheter för de mindre verken. Det statliga engagemanget inom handelsstålsindustrin i form av SSAB får därför inte medföra att mindre handelsstålverk slås ut och problemen sålunda flyttas från en ort till en annan. Marknaden för handelsstålsprodukter kännetecknas f.n. av, som jag inledningsvis sade, en betydande överkapacitet. Det gäller internationellt och även nationellt. Därför finns det naturligtvis vissa svårigheter att förena de två mål som statsmakterna har uppställt för sitt engagemang i branschen. När det gäller stålindustrins försörjning med råjärn, som har behandlats tidigare i debatten, och förbrukningen av malm och skrot vill jag understryka hur väsentligt det är att fördelningen av en strategisk råvara som just skrot till de svenska stålföretagen sker på ett för alla parter acceptabelt sätt. Jag har därför med tillfredsställelse noterat att diskussioner mellan företrädare för stålindustrin i Sverige har inletts om hur situationen på skrotmarknaden skall bemästras. Det är ett angeläget krav att branschen tar itu med sina interna relationer i detta avseende. De föreliggande prognoserna när det gäller skrotbehovet för den svenska stålindustrin pekar på att det kan uppstå en betydande brist under de närmaste åren. Prognoser av detta slag är självfallet mycket osäkra, men oberoende av om den förväntade bristen uppgår till 500 000, 600 000 eller 700 000 ton kan man ifrågasätta om en import av skrot av denna storleksordning verkligen kan komma till stånd. Kvantiteten är betänklig redan från den synpunkten att hamnresurserna i vårt land kommer att utsättas för stora påfrestningar. Vidare finns det naturligtvis anledning att i sammanhanget fråga sig om en så stor kvantitet går att uppbringa i de kvaliteter som är aktuella. Under en högkonjunktur och även i en någorlunda normal situation är antalet länder som tillåter export av skrot mycket begränsat. Med stigande energipriser och ökad energibrist kommer det att bli allt angelägnare för alla länder att behålla skrotråvaran, som ju i sig innehåller betydande energimängder. Man kan därför vänta sig att starka krafter kommer att sättas i rörelse för att begränsa exporten från de länder som i dag är stora exportörer. Härtill kommer att den internationella efterfrågan på skrot från länder med en expanderande stålindustri naturligtvis ökar. Knapphet på kapital och tekniskt kunnande i framför allt länder under utveckling gör det naturligt att en stålindustri byggs upp på skrottillgångar och inte på malmtillgångar, som skulle innebära en lång och dyrbar procedur. Det måste därför vara en angelägen uppgift att försöka anpassa den svenska stålindustrins skrotbehov till i huvudsak det skrot som finns inom landet. Från metallurgisk synpunkt kan man tänka sig flera olika alternativ, som vart för sig eller sammantagna minskar eller eliminerar de stora gap mellan tillgång och efterfrågan på skrot som förutses. Det är alltså min förhoppning att de företag inom stålindustrin som närmast berörs av skrotförsörjningsproblemet kan finna en lösning som av alla parter uppfattas som acceptabel. Jag vill än en gång understryka att branschen här har ett kollektivt ansvar. En annan fråga som har kommit i fokus för intresset — både i Sverige och utomlands, och som flera gånger har debatterats här i kammaren — är möjligheten att utveckla nya metoder att framställa råjärn. Dessa metoder, de s.k. smältreduktionsprocesserna, skulle göra det möjligt att använda billigare råvaror och skulle dessutom vara energisnålare än dagens processer. Vidare skulle metoderna kunna bli ekonomiskt användbara i mindre skala än vad som gäller för den konventionella masugnsprocessen. Glädjande nog har vi flera konkurrerande utvecklingsprojekt i gång här i Sverige, vilket inte utan anledning kan tas som ett tecken på den höga tekniska nivån inom branschen. Industrifonden bereder nu de här frågorna. De undersökningar som görs i fondens regi får visa i vilken utsträckning det är berättigat att vidareutveckla dessa metoder. Om de hittillsvarande försöksresultaten står sig i en större anläggning, kommer sänkta tillverkningskostnader att göra metoderna mycket intressanta både för svenska och för utländska företag. Den framtida användningen av nya råjärnsprocesser skulle också bidra till att skapa balans på den svenska råvarumarknaden för stålindustrin genom att skrotbehovet skulle kunna minskas. Som alltid i sådana här fall ligger det naturligtvis betydande kommersiella risker i att utveckla nya industriella metoder. Det kan därför vara rimligt med ett visst statligt stöd till utvecklingen av dessa — därav industrifondens engagemang i frågan. I huvudsak anser jag dock att risktagandet och möjligheterna, om försöksanläggningarna utfaller väl, bör ligga kvar i företagens händer. Utveckling av metoder för framställning av råjärn i mindre skala skulle också kunna innebära förbättrade möjligheter för den mellansvenska gruvindustrin att även i fortsättningen finna avsättning för sina produkter. Det är givetvis viktigt att utvecklingsarbetet kan bedrivas snabbt, så att det försprång som Sverige kan ha på det här området kan leda till fördelar för vår stålindustri också internationellt. Det har under debatten ställts en fråga som gäller utvecklingsarbetet vid Stråssalaboratoriet. I det sammanhanget vill jag nämna att SSAB hos regeringen har ansökt om att få 18 1/2 miljoner anvisade i form av ett rekonstruktionslån avsett att möjliggöra en fortsatt verksamhet när det gäller järnsvamp. Det gäller också byggandet av en mekanisk ugn som är av väsentlig betydelse för laboratoriets fortsatta arbete. I denna ansökan har SSAB också meddelat att Boliden har option på att få överta 50-75 96 av aktierna i mineralprocesslaboratoriet. Eftersom de strukturella förändringarna inom stålindustrin har stark förmåga att slå igenom på råvarubehovet, bl.a. när det gäller skrot, är det i det här sammanhanget lämpligt att jag något berör hur en förändrad produktionsstruktur skulle påverka prognoserna på bl.a. skrotbehovet. En minskad martinstålproduktion till förmån för en ökad produktion av elektrostål minskar behovet av råjärn och ökar behovet av skrot. Ny teknik i avseende på kylning av konvertercharger gör det möjligt att ta i anspråk mer skrot som kylmedel, vilket ur kostnadssynpunkt ställer sig förmånligare än andra kylalternativ. En övergång från traditionell gjutning av råstål i kokill med efterföljande ämnesvalsning till stränggjutning av råstålet direkt till ämnen höjer utbytet, dvs. ger ett mindre eget cirkulationsskrotfall. Vad som kommer att ske i fråga om strukturomvandling, inom i första hand handelsstålsindustrin, är för dagen omöjligt att förutse. De diskussioner som förts mellan företrädare för olika handelsstålsföretag har ännu inte resulterat i några konkreta omstruktureringsplaner. En rimlig tågordning blir nu att först och främst avvakta SSAB:s utvecklingsplan och mediumverksutredning, som inom kort kommer att presenteras. Därefter får effekterna för i första hand de mindre stålverken utvärderas. Om konkreta planer till omvandling av strukturen inom handelsstålsindustrin presenteras och om planerna tillgodoser hela branschens intresse av en rationell branschstruktur, är jag beredd att positivt pröva frågan om statlig medverkan i enlighet med de beslut som har fattats av riksdagen i samband med SSAB:s bildande. Jag vill dock återkomma till vad jag tidigare sagt här i kammaren i den här frågan, nämligen att det är företagens och inte statsmakternas sak att utarbeta planerna för resp. företags framtid. Det är ute i företagen den djupare och marknadsanknutna kunskapen om möjligheterna till utveckling och samarbete i olika former finns. Också samhället har naturligtvis en viktig roll — jag kan ge Ingvar Svanberg rätt på den punkten — men jag ser samhällets roll framför allt som katalysator för diskussionerna om eventuella struktureringar. Självfallet får man i det sammanhanget se till att arbetet bedrivs med planmässighet. Men att formalisera det här arbetet i övergripande planer tror jag skulle fördröja processen och — vad som är det verkligt betänkliga — ta bort det företagsekonomiska ansvaret från företagen. Därmed skulle med all sannolikhet anpassningsprocessen bli både mer komplicerad och mindre effektiv. Jag är alltså beredd att fortsätta det samråd som jag i höstas inledde med företrädare för företag och fackliga organisationer i syfte att positivt medverka till från branschsynpunkt ändamålsenliga strukturförändringar. Det tillhör bilden att SSAB:s fortsatta strukturomvandling är en central fråga när man diskuterar svensk stålindustri. För att SSAB skall kunna företa nödvändiga strukturförändringar under rekonstruktionsperioden har statsmakterna utlovat stöd med nära 5 miljarder kronor. Det kan vara skäl att nämna den totalsiffran för att ge en uppfattning om vad det här rör sig om. Detta innebär således en subvention med närmare 60 000 kr. per år och anställd under en femårsperiod. Men SSAB har också krav på sig från statsmakternas sida. Kravet är att företaget skall uppnå sådan konkurrenskraft och lönsamhet att det av egen kraft kan fortleva i framtiden. Lönsamheten måste därför vara av en sådan storlek att bolaget skall kunna generera och attrahera det kapital som är nödvändigt för nya investeringar i framtiden. SSAB kan endast bli lönsamt om företaget kan uppnå högst samma kostnadsnivå och minst samma produktionsoch marknadseffektivitet som konkurrerande företag. Det är en självklarhet, men det måste ändå erinras därom. För att nå detta mål måste SSAB genomföra omfattande omvandlingar av företagets anläggningar samtidigt med betydande effektivisering av företagets löpande rörelse. För att uppnå den av riksdagen antagna målsättningen om lönsamhet fr.o.m. 1983 har SSAB vidtagit en rad åtgärder för att stärka bolagets konkurrenskraft. Jag vill gärna till SSAB-ledningen och de berörda fackliga organisationerna med erkänsla notera det arbete som här har bedrivits. SSAB:s förlust under år 1978 uppgick till ca 670 milj.kr. Resultatet under föregående år förbättrades väsentligt och förlusten beräknas bli ca 450 milj.kr. Förlusten är trots resultatförbättringen större än vad som antogs i prognosen i samband med SSAB:s bildande. Under femårsperioden 1978-1982 kommer SSAB:s nyinvesteringar och reinvesteringar att uppgå till närmare fem miljarder kronor. Detta innebär att SSAB under denna period svarar för ca 10 90 av Sveriges totala industriinvesteringar. Av det ursprungliga strukturlånet återstår hittills 100 milj.kr. som kommer att utbetalas innevarande år. Av det strukturlån som riksdagen i maj 1979 anslog 850 milj.kr. till har inom SSAB hittills beslut fattats att använda 700 milj.kr. för att påbörja investeringar. Bolaget har ännu inte ansökt om att få dessa pengar utbetalade. Deniinriktning för verksamheten som ledningen för SSAB och de anställda har beslutat om bör enligt min mening leda till att bolaget efter rekonstruktionsperioden kan uppnå långsiktig lönsamhet. Det här är ett högt ställt mål, men det är ett realistiskt mål, och det är med en känsla av tillfredsställelse som jag noterar att allt tyder på att det skall kunna uppnås. De ytterligare åtgärder som måste vidtas kommer bolaget att presentera i sin utvecklingsplan. Planen kommer att behandlas vid bolagets styrelsesammanträde den 28 maj. Den av riksdagen begärda mediumvalsverksutredningen kommer därvid att redovisas. Innehållet i utredningen kommer att få stor betydelse för handelsstålsindustrins framtida struktur i landet. SSAB:s utvecklingsplan liksom de ytterligare utredningar som väntas bli klara under den närmaste tiden, t.ex. den mellansvenska gruvdelegationens rapport, skrotutredningen, industrifondens utvärdering av nya råjärnsprocesser m.m., kommer att bilda underlag för regeringens överväganden om handelsstålsindustrin inför framtiden. Regeringen har för avsikt att under hösten i en proposition redovisa sin syn på hithörande frågor.

Herr talman! Industriministern är i dag så alldeles särskilt konciliant och mjuk och hjärtlig att jag inte kan sluta mig till annat än att det måste ha varit hans resa till Kina som har gjort honom sådan. ”Låt” — för att citera Mao — ”hundra blommor blomma"” Nils Åsling är tolerant och tycker att allt är bra, men jag tror det där kommer att gå över och att han kommer att bli den gamle sluggern igen när han har varit hemma ett tag. — Vi får väl försöka bli litet ovänner också. Industriministern säger här att enigheten har varit betydande i utskottet. Jag skall gärna instämma — det har den varit. Vi har från vårt håll verkligen ansträngt oss att ta vara på allt som kan anses vara någorlunda positivt i det som finns i propositionen. Men jag vill uppmana industriministern att inte bara slå sig till ro med det och säga att vi är eniga om flera ting här. Lägg inte på bara ett kol, utan lägg gärna på en hel skyffel, för det är väldigt mycket mera som måste ske! Det vi är överens om är ett minimiprogram i vissa delar, men sedan är vi oense. Och det är vi i fråga om inte mindre än 14 olika reservationer, så särskilt hel är inte enigheten. Han säger sedan när han berättar om omstruktureringsarbetet inom SSAB — och det kan jag också gärna instämma med honom i — att 1980 kommer att bli ett skapligt år för stålindustrin osv. Allt det där tyder tydligen på att vi har samma höga föredöme när vi klarar ut hur det är med stålindustrin i världen, så den delen behöver vi inte heller gräla om. Men han säger att företagsledarna i specialstålsindustrin nu har bollen, att det är de som skall göra någonting. Ja, men nog behövs det bättre samarbete och bättre samordning. Det räcker inte med bara en allmän välvilja — att vi inte skall föra ett allas krig mot alla, att vi skall göra någonting gemensamt. Det är ju industriministern som skall se till att det här samarbetet blir av. Och så säger han någonting förunderligt, nämligen att vi har överkapacitet. Ja, i världen men inte i Sverige. Vi importerar fortfarande mer än hälften av allt järn vi använder här i landet. I fråga om sådana ting behöver vi väl inte hetsa upp oss. Men så kommer han in på någonting som vi har motionerat om, nämligen frågan om tillgången på malm och skrot. Från socialdemokratiskt håll har vi i en motion krävt att industriministern skall tillsätta en utredning om skrotförsörjningen. Detta är ett mycket viktigt uppdrag, som industriministern inte skall nonchalera. Jag möter det kravet väldigt ofta — och jag antar att han gör samma sak — från just specialstålsindustrin, där man säger: Någonting måste göras åt det här, för så snart vi har högkonjunktur inför alla industriländer exportförbud för skrot, och då står vi där med vår tvättade hals. Vi måste veta hur vi skall bära oss åt för att kunna klara det här problemet. Därför vill jag lägga industriministern varmt om hjärtat att inte ta illa vid sig för att vi har motionerat om det här. Försök inse att våra förslag är bra! Vad sedan gäller nya reduktionsmetoder — jag har ju inte tid här i det oändliga, och jag kan därför bara ta upp vissa saker — säger han att det pågår arbete. Jovisst, men får jag säga så här: Se till att inte de metoderna försvinner ur landet på grund av räddhåga från industriministerns sida! Se till att vi får behålla dem i Sverige! — Men det behövs då litet djärvhet.

Herr talman! Industriministern gjorde en i formen charmant genomgång av de här problemen, men de synsätt beträffande den framtida stålpolitiken som industriministern står för delar inte vi i vpk; det vill jag klart deklarera. Vi anser att man också bör anlägga ett samhällsekonomiskt synsätt när det gäller stålpolitiken. Nils Åsling är ju den som främst företräder uppfattningen att det är marknadskrafterna och vinstintresset — självgenereringen av kapitalet och attraheringen av kapitalet, som han själv formulerade det —- som skall avgöra huruvida man skall bedriva en stålproduktion eller inte. De värderingarna vill vi inte dela. Vad beträffar de nya tekniska lösningarna tycker vi att dessa borde förbehållas de statliga företagen och inordnas i en stålpolitik för folket. Vi har en motion om sammanhållen stålpolitik. Där tar man mycket noggrant upp de här frågorna och även frågan om ett statligt bytesbolag och anför en lång rad aspekter på detta. Det är egendomligt att en så pass omfattande och så pass välgenomarbetad motion inte har tagits upp i Nils Åslings inlägg.

Herr talman! Jag noterar att näringsutskottets värderade ordförande tycker att jag var vänlig i mina kommentarer till näringsutskottets betänkanden. Det är riktigt — jag fick intrycket att utskottets ordförande i hög grad låtit hundra blommor blomma vid utformningen av utskottets betänkanden och att det här finns en överensstämmelse när det gäller huvudlinjerna som är värd att notera. Reservationerna i all ära — de är de sedvanliga, höll jag på att säga, och de kan vara imponerande, åtminstone till antalet. Men om man noga analyserar vad det finns av substans i reservationerna så finner man, som jag ser det, att det mera är fråga om en politisk markering än en diskussion i sakfrågan. Jag noterar naturligtvis att den gamla åsiktsdifferensen mellan oss beträffande fördelningen av ägarkapitalet i SSAB består. Jag noterar också att Ingvar Svanberg håller linjen när han vill bespara de enskilda kapitalägarna ett ansvar i branschen och även i fråga om vissa delfrågor, t.ex. när det gäller skrotförsörjningen. Vad beträffar SSAB vågar jag mig på att utifrån de erfarenheter vi hittills har av SSAB:s verksamhet säga, att det i varje fall under detta inledande skede har varit av stort värde att SSAB har haft också enskilda intressenter. Den strukturanpassning som SSAB genomför — en av de största processerna i sitt slag inom svensk industri — förutsätter en helhjärtad medverkan av alla intressenter på området. Därför tycker jag att det varit av stort värde att ha de enskilda intressenterna med i en ansvarsposition. Sedan är det så, som vi tidigare haft anledning att notera, att staten, i kraft av det konsortialavtal som utgör bas för samarbetet, har det avgörande inflytandet i SSAB:s styrelse. När det gäller delområden av annan karaktär säger Ingvar Svanberg att man på socialdemokratiskt håll vill ha en bättre samordning. Jag tycker också att det skall finnas en bra samordning i branschen, men det är viktigt att staten inte går in och tar ansvaret i företagsledningarnas ställe. Då skulle den här anpassningsprocessen förlora i effektivitet, konsekvens och marknadsanknytning. Det är viktigt att staten här är mer av koordinator och att företagen känner att de har oinskränkt ansvar för de kommersiella bedömningarna. Det tänker jag fortsätta att hävda. Det är samma princip som ligger till grund för att vi inte anser att staten i första hand skall gå in och ordna skrotförsörjningen. Det håller på att bli en stor och brännande fråga i branschen. Men då bör också branschen som sådan och de av skrotförsörjningen beroende företagen ta sig samman för att hitta en lösning för branschen. Jag förstår inte riktigt varför Ingvar Svanberg är så angelägen om att ta bort ansvaret från företagen för dispositioner som ändå avgör företagens möjligheter till fortsatt utveckling. Det är angeläget att vi behåller direktdestruktionsmetoderna i landet, säger Ingvar Svanberg. Vi skall ha klart för oss att det också pågår en internationell utveckling — vi är inte helt unika i detta avseende. Men jag delar Ingvar Svanbergs uppfattning att det är angeläget att vi gör vad vi kan för att låta den tekniska utvecklingen gå vidare, och därför har nu industrifonden detta uppdrag. Jag hade inte väntat mig att vpk skulle dela min uppfattning. Det är inte marknadskrafterna som jag helt kritiklöst vill se styra utvecklingen — jag har inga illusioner beträffande marknadskrafternas oinskränkta förmåga. Men jag tror på blandekonomin, och jag tror att marknadskrafterna och marknadsekonomin är den bästa formen av marknadskontakt. Jag tror också på ett decentraliserat ansvar när det gäller att anpassa en produktionsapparat till marknadsförutsättningarna. Men då får man se till att marknadskrafterna får tillfälle att fritt verka inom de givna ramar som man drar upp för näringspolitiken.

Herr talman! Våra hundra blommor är nog av olika art. Jag har en känsla avatt industriministerns blommor är litet frostkänsliga penséer, men vi vill se litet härdigare blommor i detta sammanhang. Nu börjar jag känna igen industriministern; nu går han tillbaka till litet mera sluggerbetonade metoder. Han säger: Det är konstigt att Ingvar Svanberg vill ta ifrån de privata företagen allt ansvar när det gäller skrothanteringen. Har jag velat ta ifrån dem ansvaret? Vi begär i vår motion att industriministern skall sätta till en utredning, och behövs det får han gå in med lagstiftning. Jag tror inte på att dessa företag, som vart och ett för sig naturligtvis är ute efter maximal vinst, tillsammans skall kunna komma överens om vad som är bäst för fosterlandet. Jag tror inte att vad som är bra för alla privata stålverk också är bra för Sverige. Det är sådana överväganden, och inte någon önskan att ta ifrån dem ansvaret, som har föranlett oss att kräva åtgärder. Sedan talade industriministern om att en omstrukturering är på gång, att SSAB:s plan kommer. Ja, jag vet det. Jag vet också när den behandlades i styrelsen, och jag har fått erbjudande om att få den föredragen i näringsutskottet. Men detta är ju bolagets plan. Vad vi kräver är att industriministern på grund av denna plan lägger fram ett förslag till riksdagen som är industriministerns, den politiskt ansvariges, förslag och inte bolagets. Industriministern säger själv att staten satsar 5 miljarder. Det är helt riktigt, och det måste ske. Men samtidigt behåller de privata 50 90 av inflytandet. Det är detta vi tycker är så barockt. Jag hoppas också att SSAB skall bli lönsamt framöver, att företaget självt skall kunna generera kapital osv. Visserligen är nog vägen dit lång, men den dagen kommer väl då målet kan uppnås. Samhället måste emellertid ställa krav på SSAB som inte bara gäller lönsamheten. Man får inte ta några genvägar förbi alla hänsyn på samhällsekonomins område. Och det är framför allt en person som har ansvaret för att SSAB:s utveckling går i rätt riktning — industriministern. Han har ett mycket större ansvar än t.ex. SSAB-chefen.

Herr talman! Industriministern har nu gett uttryck för sin mer modifierade syn på marknadskrafterna. Bäst men inte ofelbara kan väl sammanfattningen bli. Eftersom jag inga illusioner har om min förmåga att övertyga industriministern om någon annan syn på de här problemen skall jag lämna det åt sidan. Jag konstaterar bara sammanfattningsvis att industriministern vägrar kommentera vår motion om en sammanhållen stålproduktion.
Herr talman! Jag noterade med intresse att Ingvar Svanberg delar min uppfattning att målet är att SSAB skall bli ett lönsamt företag och att åtgärderna för att uppnå detta mål — f. ö.fastslagna genom tidigare beslut i kammaren — måste vidtas. Egentligen är inte åsiktsskillnaderna mellan Ingvar Svanberg och mig speciellt stora i någon av de här frågorna. Men jag vill ändå betona att det, när det gäller ansvarsfördelningen mellan regeringen och företagsledningar, är angeläget att man inte, som Ingvar Svanberg gör, svävar på målet om att företagsledningarna har ett direkt och oinskränkt ansvar för sina dispositioner. De dispositionerna måste man utforma i samråd med de anställdas organisationer. Om man, som socialdemokraterna har benägenhet att göra, vill kringgärda företagsledningarna med allehanda restriktioner, planer etc. så leder detta ofelbart till att ansvaret hos företagsledningarna tunnas ut, och det tror jag skulle vara ödesdigert för det svenska näringslivets framtida konkurrenskraft. Det gäller att se till att företagen verkligen känner att de har ett ansvar, att samhället och de anställda har krav på att företagen löser sina problem på ett sätt som står i samklang med de allmänna politiska målen. Det må då gälla skrotfö örjningen eller andra omständigheter som är av gemensamt intresse för branschen eller som angår det speciella företaget. Jag vill notera att Ingvar Svanberg säger att de enskilda företagen inom SSAB har 50 46 av inflytandet. Det är fel. De har 50 20 av kapitalet, men inflytandet är fördelat enligt konsortialavtalet, och där har staten det avgörande inflytandet — helt naturligt och självfallet eftersom staten svarar för det väsentliga av investeringskapitalet. SSAB:s strukturplan blir naturligtvis en viktig pusselbit i den proposition om stålindustrin jag i mitt tidigare anförande aviserade till hösten. Vi kanske kan återkomma till en värdering av SSAB:s plan vid det tillfället. Jag tycker Paul Lestander kom med en mycket bra formulering när han sade att marknadsekonomin är bäst men inte ofelbar. Jag tror det var vid ett tillfälle av alldeles speciell klarsyn som den formuleringen kom till, för det är den reella situationen. Näringspolitikens uppgift måste alltså vara att med utgångspunkt i marknadsekonomins hittills ouppnådda möjligheter att kombinera och kompensera en marknadsanpassning av företagens rörelser med en näringspolitisk ram som tar bort de nackdelar och brister som ändå vidlåder marknadsekonomin. Så långt är Paul Lestander och jag också överens.

Herr talman! Ståloch gruvindustrin i allmänhet och industrisysselsättningen i synnerhet, kanske främst i Bergslagsbygderna, står i dag inför en brydsam situation. Man har talat om klimatet och om de hundra och tusen blommorna. Men när det gäller sysselsättningen blåser det faktiskt kalla vindar i industriorterna i Bergslagen. Talet om krisläge skapar möjligen pessimism, men tyvärr synes näringslivet i dag vara i avsaknad av tro på att det svenska stålet biter. Man ty an att vara offensiv. I många bruksorter i Västmanland och angränsande län tyngs man i dag av hotet om permitteringar. Jag har en känsla av att vad som behövs är mer av optimism och handlingskraft. Det finns realistiska förutsättningar för att se betydligt ljusare på framtiden än vad ägarintressena i dag visar. Efter att ha lyssnat på statsrådet Åslings inledningsanförande och den efterföljande debatten måste jag konstatera att statsrådet nog i hög grad följer ägarintressenas pessimistiska grundsyn. Näringsutskottets betänkanden 49, 50 och 51 berör gruvoch stålindustrin, som är delar av de bärande pelarna även i det västmanländska näringslivet. Det ger oss anledning att aktualisera några av de regionalpolitiska frågor som vi anser som centrala. Näringsutskottets betänkande nr 49 tar upp den statliga prospekteringens inriktning, och i den socialdemokratiska reservationen görs en central markering för helheten. Värt att notera är Bergslagsmalmens kvalitet och specifika egenskaper. Ytterligare insatser kan göras på prospekteringens område. I reservation 4 till betänkandet nr 50 tar man upp väsentliga frågor om den mellansvenska gruvindustrin. Vi har från vårt läns horisont under många år försökt att få den borgerliga regeringens uppmärksamhet riktad just mot dessa frågor. Vi som bor i den västmanländska Bergslagen har en hundraårig tradition som en del av järnbärarfolket. Gruvindustrin befinner sig i en nedgång, och vi hyser oro inför framtiden. Vi såg under fjolåret några förhoppningsfulla blommor utveckla sig, och vi gladde oss över riksdagens enhälliga beslut att tillkalla en utredning med uppgift att skyndsamt granska den mellansvenska situationen och snabbt föreslå åtgärder. Jag tror att detta är något mycket centralt, inte minst därför att de nedlagda gruvornas tätorter i dag är starkt beroende av ersättningsindustrier. I samband med att vi under våren 1978 diskuterade gruvan i Riddarhyttan, dvs. Bäckegruvan, inrättades en delegation för samråd mellan de verksamma gruvföretagen. I en debatt här i riksdagen kallade jag denna delegation för något av en direktörsklubb, även om det ingår enstaka företrädare för arbetsmarknadens parter i den. Något resultat har, trots att delegationen skulle arbeta snabbt, ännu inte redovisats. I en debatt för några veckor sedan med statsrådet Åsling efterlyste jag kommentarer av honom kring dessa frågor. Enligt utskottsbetänkandet — och statsrådet har bekräftat det i dag — kommer utredningen inom kort att lämna sina förslag till åtgärder. När kommittén tillsattes skulle den i sitt arbete ge Bäckegruvan prioritet. Det är klart att vi frågar oss i vad mån just den här delegationen har verkat för Bäckegruvans framtid. Det är rätt angeläget för oss att få ett svar. Kanske statsrådet kan ge oss det redan i dag — vad vet jag? Vad som i dag är viktigast är att den mellansvenska gruvindustrins läge granskas och att förslag till åtgärder framläggs. Våra gruvorter får inte förblöda. Förhastade gruvnedläggelser måste förhindras. Vi måste se det här i ett längre perspektiv — det är det kortsiktiga perpektivet som i dag tycks vara dominerande. Nog vore det rimligt att inga nedläggningar genomförs förrän man gjort den begärda analysen. Sålunda finns det starka näringspolitiska och även samhällsekonomiska skäl som talar för ett bifall till reservation 4. När det gäller mineralprocesslaboratoriet i Stråssa — jag har varit med och motionerat i den frågan — vill jag bara helt kort yrka bifall till reservation 5, som väl visar vilket värde laboratoriet har. Jag vill också anknyta till motiveringarna i reservation 6 i betänkande 51, som tar upp handelsstålsindustrin och dess krav på nödvändig ägarmässig och organisatorisk samordning. De fackliga organisationerna har mycket länge begärt att man snarast skall utarbefa en plan för samordning mellan de mindre handelsstålsverken sinsemellan och med ett statligt engagemang. Jag känner att statsrådet förlitar sig mera på ägarna än på samhället när det gäller att här få till stånd förändringar. Man har verkligen svårt att förstå utskottsmajoritetens och statsrådets Åslings starka förlitande på att ägarintressena skall ha styrka och vilja att verka för en sarförståndslösning. Nu har det ändå gått så lång tidsrymd att man även från borgerligt håll borde vara medveten om att man inte kan lösa problemen utan ett starkt statligt engagemang. När folkpartiregeringen och dåvarande industriminister Huss tackade nej till Arne Geijers fortsatta arbete motiverades detta med att man hade fått garantier från ägarintressena i berörda företag att de med egen kraft skulle svara för nödvändiga strukturåtgärder. Därav har blivit intet. Den något förbättrade konjunkturen gav företagen en tidsfrist som de naturligtvis ansåg sig väl behöva. Och handelsstålsföretagen har haft en något stabilare efterfrågan och därmed också fått en mindre ekonomisk förbättring. Men nog finns det anledning för oss som verkar och bor i de här bygderna att känna oro. Kommer handelsstålsföretagen att vara rustade att klarat.ex. en nylågkonjunktur? Om en sådan situation skulle uppstå tror jag att staten måste ta ett väldigt stort ansvar. Tyvärr kommer den att slå hårt samhällsekonomiskt i våra bruksorter, och då spelar företagens ansvar inte så stor roll — då står samhället där avklätt. Jag tycker att statsrådet försöker att klä av oss i alltför hög grad. Det är att beklaga att värdefull och dyrbar tid nu har gått förlorad. Det kommer inte att förenkla en kommande nödvändig strukturomvandling. I reservation 8 tas också en central fråga upp, nämligen järnoch stålgjuteriindustrin. Den frågan har aktualitet bl.a. för Kolsva Järnverk. Som anförs i reservationen ser vi det som mycket angeläget att resultatet av de branschstudier som gjorts omsätts i praktisk handling och att man genomför åtgärder som snabbt kan förbättra de här branschernas utvecklingsmöjligheter. Herr talman! Jag har en känsla av att vad vi måste söka efter är en näringspolitisk optimism. Det är klart att det är svårt med nuvarande regerings industripolitik. Men det finns ändå vissa ljusa inslag i framtidsbilden. Länsstyrelsen i Västmanland har utarbetat ett imponerande näringspolitiskt material som återfinns i den s.k. Länsplanering 80, som nu är ute på remiss. Den kommer att bli ett bra underlagsmaterial, inte minst för riksmyndigheter. Där framhåller man bl.a. att länets stålindustri och stålgjuteriindustri har stora möjligheter till fortsatt verksamhet, om man effektivt tar till vara de resurser och det kunnande som finns i företagen och hos de anställda. Men då krävs det samarbete på försäljningssidan, samordning när det gäller produktion, investering, forskning och försörjning av legeringsämnen. Det krävs alltså samhälleliga åtgärder. Det behövs med andra ord en offensiv industripolitik. Därför får inte staten vara den passiva åskådare som statsrådet Åsling här har framträtt som företrädare för. Det krävs nämligen en samlad viljeyttring. Sålunda tillstyrker jag på samtliga punkter de socialdemokratiska reservationerna i näringsutskottets betänkanden nr 49, 50 och 51.
Herr talman! Thure Jadestig tog bl.a. upp frågan om mineralprocesslaboratoriet i Stråssa. Det var Bengt Sjönell som tidigare för utskottets räkning berörde den frågan, men eftersom han inte finns i kammaren just nu skall jag replikera Thure Jadestig på den punkten. Industriministern lämnade en intressant upplysning i sitt anförande, nämligen att förhandlingarna om detta laboratorium hade lett till ett optionsavtal mellan SSAB och Boliden AB. Jag vill framhålla att detta optionsavtal inte kan fullföljas om riksdagen antar det socialdemokratiska förslaget i reservation 5. Enligt reservanterna är nämligen en förutsättning att samhällets ägarinflytande och ägaransvar inte uttunnas. Detta samarbete, som jag tror att alla uppfattar som positivt och glädjande, skulle alltså omöjliggöras vid ett bifall till reservation 5 i näringsutskottets betänkande nr 50. Det visar hur besvärligt det blir när man, som socialdemokraterna här gör, föreslår att riksdagen skall uttala sig om det ena och det andra. Här uppstår det också en kollision mellan två önskemål från socialdemokraterna. Å ena sidan vill man få till stånd en lämplig lösning för detta laboratorium i Stråssa, och å andra sidan vill man förbättra samarbetet mellan företagen i branschen.
Herr talman! När det gäller mineralprocesslaboratiet i Stråssa hänvisade jag i mitt anförande till utskottets betänkande. Låt mig få läsa upp följande väsentliga avsnitt ur reservation 5, eftersom det tycks ha gått Karl Björzén förbi: ”Utskottet finner det angeläget att regeringen, mot bakgrund av att SSAB har bedömt att denna enhet bör drivas i annan form än den nuvarande, medverkar i försöken att finna en lämplig ägarkonstellation.” Det är det som är det centrala. Kunde vi få riksdagens majoritet för det, skulle förutsättningarna för laboratoriets verksamhet bli mycket bättre.
Herr talman! Jag tycker att Thure Jadestig skall läsa vidare i reservationen. Där står nämligen: ”En lösning av laboratoriets ägarförhållanden efter dessa riktlinjer förutsätter dock att samhällets ägarinflytande och ägaransvar inte uttunnas.” Eftersom Boliden AB är ett privat företag måste ett fullföljande av detta optionsavtal, som industriministern upplyst om, innebära en uttunning av ägaransvaret. Ett bifall till reservation 5 skulle alltså omöjliggöra optionsavtalet.